Herr talman! Det här skall inte heller ta lång tid. Den proposition vi nu skall behandla är en bra proposition. Över huvud taget har det blivit bra fart på jordbruksdepartementet när det gäller att lägga fram djurskyddsvänliga förslag. Detta gläder en mängd djurvänner i denna kammare och det djurvänliga svenska folket. Men det kunde ha varit litet bättre ändå. I det stycket har jag motionerat om att all kastrering av djur skall göras av veterinär och att samma regel skall gälla vid kupering av svansen på hundar. Motivet är det alldeles självklara att både etiska och djurskyddsvänliga skäl påfordrar att operativa ingrepp av de här slagen måste utföras av sakkunnig personal. Jag tycker det är högst motbjudande att lagen tillåter vilken klåpare som helst att hugga svansen av en hundvalp — detta tillåter alltså lagförslaget. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1615.

Herr talman! Den obligatoriska förprövning av planerade djurstallar som 2 § i djurskyddslagen kompletteras med hälsar vi givetvis med stor tillfredsställelse. Enligt departementschefen kommer hälften av djurstallarna att byggas om under 1970-talet enligt dessa nya normer. Men vad tänker man göra med de djurstallar som inte byggs om nu? Det är fortfarande dunkelt vilka bestämmelser som kommer att gälla för dessa. Departementschefen säger, vilket utskottet refererar, att det är angeläget ”att i huvudsak samtliga djurstallar underkastas förprövning från djurskyddssynpunkt”. Hur kan det ske om man bara bygger om hälften av stallarna? Jo, säger utskottet, lagförslaget ger vid handen att Kungl. Maj:t eller den myndighet som Kungl. Maj:t förordnar äger meddela jämväl ”andra från djurskyddssynpunkt påkallade föreskrifter”. Men då frågar man sig: Vilka andra föreskrifter är det? Det finns redan föreskrifter från djurskyddssynpunkt för dessa djurstallar. Skall inte samma normer gälla för de stallar som inte byggs om eller renoveras? Om bestämmelserna skall få en rimlig genomslagskraft vill det till att även dessa stallar blir föremål för en obligatorisk granskning. Jag skall inte yrka något i detta sammanhang, herr talman. Jag anser nämligen att propositionen, trots den svaghet som jag har påtalat, är ett väsentligt steg framåt när det gäller djurens bästa. Det ligger nära till hands att i detta sammanhang också säga några ord om utbildningen av tillsynsmännen. Jag har under flera år motionerat i den frågan men med mycket tvivelaktig framgång. Utskottet redogör som vanligt för vad som sker på fältet och anför också att det nya tillägget i 28 djurskyddslagen om obligatorisk förhandsgranskning i och för sig innebär en skärpning av tillsynen. Det kan man ju säga att den gör. Men då gäller frågan återigen de stallbyggnader som inte är föremål för den obligatoriska förhandsgranskningen utan för vilka andra från djurskyddssynpunkt påkallade föreskrifter skall gälla. Eftersom det i dessa fall inte blir fråga om någon obligatorisk granskning, kommer det att ställas stora krav på tillsynsmännen och deras kunskap och inte minst på deras ambition att följa upp den nya lagen. Det är, som ofta har sagts beträffande djurskyddslagen, inte nog att ha en lag — man måste också ha en effektiv kontroll av lagens efterlevnad. Det låter väldigt imponerande när man i betänkandet läser att ”utbildning av tillsynsmän pågår kontinuerligt över hela landet under medverkan av djurskyddsexperter från veterinärhögskolan, veterinärmedicinska anstalten, lantbruksstyrelsen och universiteten m.fl.”. Det låter som om det vore en mycket gedigen utbildning som nästan låg på universitetsnivå. Har inte utskottet gjort sig underkunnigt om vad det är för utbildning som bedrivs? Det är inte en utbildning i vanlig mening utan det är tillfälliga informationsdagar som ordnas under knapphetens stjärna med blygsamma anslag från länsstyrelserna. Man har även de problemen att kommunerna inte alltid skickar sina tillsynsmän till dessa informationsdagar. Utbildningsfrågan blir allt väsentligare för varje år som går. Vi får dessa stora kommuner, vi får nya bestämmelser om djurstallarna som måste följas upp. Det kräver mer av tillsynsmännen. Det är inte rimligt att vi inte ger dem en mera gedigen utbildning för deras grannlaga uppgift.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera jordbruksutskottets betänkande nr 20 i vad det avser min motion nr 203 om registrering av katter. Till en början vill jag slå fast att min motion daterats och väckts den 17 januari, dvs. under den allmänna motionstiden. Jag hade självfallet då ingen som helst aning om att lantbruksstyrelsen samtidigt förberedde utsändandet av ett cirkulär till alla landets veterinärer med vissa föreskrifter om örontatuering och registrering av hundar och katter. Sådana föreskrifter har emellertid meddelats i skrivelse den 31 januari, och de utgör ett värdefullt komplement till de föreskrifter som styrelsen utfärdade i oktober månad förra året om skyldighet för s.k. förbrukare av försöksdjur — ett uttryck som jag beklagar att jag måste använda — att föra vissa journaler. Jag kan därför åtminstone delvis instämma i utskottets konstaterande att syftet med motionen är tillgodosett. Syftet är nämligen så till vida tillgodosett som en djurägare, som utnyttjar möjligheten till identifiering av djuret, numera inte behöver befara att djuret utsätts för vivisektion eller andra plågsamma experiment, om det kommer i händerna på en laglydig och korrekt handhavare av experimentell verksamhet. Jag säger avsiktligt inte bara laglydig utan också korrekt, ty jag har själv varit i tillfälle att mer än en gång konstatera att journalerna ofta är bristfälliga och alltför schablonmässiga och som sådana inte lämpliga som underlag för tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet. Det är emellertid en särskild fråga, som lämpligen bör tas upp i annat sammanhang. Av någon anledning, herr talman, har mitt motionsförslag om att öronmärkningen skulle avgiftbeläggas av vissa tidningar uppfattats som ett förslag om allmän kattskatt och har som sådant i hög grad uppmärksammats. En inte ringa del av landets cirka 650 000 kattägare har faktiskt hört av sig. Alla har inte varit negativa, men det vore fel att beskriva flertalets reaktion som entusiastisk. Fördenskull är jag angelägen om att betona att jag ingalunda har förordat någon allmän kattskatt utan bara som något helt naturligt uttalat att den som märker sitt djur också får vara beredd att betala för det skydd som vinnes. Såvitt jag har kunnat finna är det också lantbruksstyrelsens uppfattning. I och för sig saknas det kanske skäl att just nu driva denna fråga längre. Jag vill ändå understryka att mycket talar för att djurägarna saknar kännedom om de möjligheter som fr.o.m. årsskiftet faktiskt står dem till buds. Jag kan nämna att hälsovårdsnämnden i Lund, där jag känner till förhållandena och där det fångas många katter i de särskilda fällor, som nämnden placerar ut av hänsyn till alla dem som klagar över de olägenheter som katter kan innebära, till dags dato inte funnit ett enda djur som varit märkt. Möjligen blir det därför nödvändigt att landets hälsovårdsnämnder genom annonsering, broschyrer eller på något annat ändamålsenligt sätt åläggs att fästa allmänhetens uppmärksamhet på de regler som gäller och de möjligheter som finns. För dagen synes det likväl lämpligt att avvakta.

Herr talman! Jag kan instämma med herr Sjöholm i en sak i alla fall; jag tycker också att det är en bra proposition som jordbruksministern avlämnat. Det vill jag gärna ge honom ett erkännande för, eftersom det visar en realistisk behandling och handläggning av de frågor som här tagits upp. Det vittnar inte minst om ett gott praktiskt omdöme i denna fråga som varit kontroversiell här i riksdagen vid många tillfällen tack vare herrar Werner i Malmö och Sjöholm. Jag vill först ta upp den fråga som herr Werner nämnde, nämligen förprövningen av stallbyggnader. Jag tycker liksom herr Werner att det är bra att man gör detta. Genom att denna förprövning av stallar finns hoppas jag att man kan förhindra förluster som jordbrukare annars kan komma att göra om de bygger ett stall varefter det kommer ändringsföreskrifter som gör att stallet är omodernt och icke användbart enligt de nya bestämmelserna. Vi hade häromåret ett sådant fall då det gällde de s.k. protektabågarna för modersuggor. Jordbrukaren hade här byggt nya stallar och inrett dem med sådana, och så kom en bestämmelse om att man inte fick ha dem. Detta innebar betydande förluster för dem som redan byggt sådana. Jordbrukare som låtit granska sina ritningar till nya stallar eller till ombyggnad av gamla borde därefter vara fredade för de ändringar som meddelas av myndigheterna. Det bör också gälla sådana stallar som byggts om under de senare åren efter måttuppgifter och ritningar av exempelvis lantbruksnämnderna, lantbrukshögskolan och jordbrukets tekniska institut. Om man har byggt efter sådana myndigheters föreskrifter och måttuppgifter, bör man som sagt därefter vara fredad för ändringar. Jag vill fästa jordbruksministerns uppmärksamhet på att sådana bestämmelser inte får utfärdas som får retroaktiv verkan då det gäller byggnader. När jord bruksministern till sommaren kommer att få förslag med måttuppgifter för stallarna från lantbruksstyrelsen, hoppas jag att han kommer att visa samma realism som han visat i detta fall. Om man ger sådana måttbestämmelser retroaktiv verkan, kan detta medföra betydande förluster för de jordbrukare som under senare år byggt om sina stallar. De har då gjort det i god tro därför att de byggt efter anvisningar från sådana myndigheter som man bör kunna lita till — jag nämnde här lantbruksnämnderna, lantbrukshögskolan och jordbrukstekniska institutet. Ett i betong och med nedgjutna järnstativ nybyggt stall går inte att ändra i första taget. Det är inte så lätt att göra det och få stallet lika starkt igen. Herr Werner talade om ombyggnad av ett gammalt stall, och det är naturligtvis lättare att här byta inredning. Men jag hoppas att jordbruksministern när han skall fastställa tillämpningsbestämmelser tar kontakt med folk som begriper dessa saker och inte absolut litar på de herrar som från sina skrivbord utfärdar bestämmelserna. Jag tror därför att herr Werner är litet för tidigt ute. Han har nog menat de bestämmelser som kommer från lantbruksstyrelsen till sommaren. Med de krav som herr Werner uppställer skulle alla stallar underställas dessa bestämmelser. Även stallar vid jordbruk som skall läggas ned skulle enligt herr Werners propå behöva ändras om och moderniseras innan de lägges ned. Det gäller åtskilliga jordbruk. Under den senaste tiden har 8 000-10 000 lagts ned. Jag hoppas att vi inte skall behöva göra sådana ingrepp som herr Werner avser. Till herr Sjöholm skulle jag vilja säga något om de förslag som jordbruksministern lagt fram. Att renkalvar och smågrisar under sex veckor skall få kastreras av lekmän är klokt och realistiskt. Utskottet har understrukit att det är betydelsefullt att man, när tillämpningsbestämmelser en gång skall utfärdas om detta, inte utfärdar dem så att detta praktiska förfarande försvinner, vilket departementschefens förslag innebär. Enligt herr Sjöholms förslag skall all kastrering utföras av veterinär. Hur skulle det gå att genomföra rent praktiskt om veterinärer skulle kastrera alla renkalvar? Jag tror detta blev väldigt besvärligt att omsätta i praktiken. Har vi egentligen råd att utbilda veterinärer, kosta på dem en femårig utbildning vid veterinärhögskolan och sedan sysselsätta denna högkvalificerade arbetskraft med att resa omkring och kastrera renkalvar och smågrisar. Jag tror knappast att veterinärerna, med den utbildning de har bakom sig, skulle vara tilltalade av sådana uppgifter. För närvarande sköter djuruppfödarna eller deras anställda detta precis lika bra som en veterinär. Det är en mycket enkel operation, och det behövs ingalunda veterinärvetenskaplig utbildning att utföra den. Utskottet har också enats på den punkten och förordar departementschefens förslag. Jag ber att få yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie måste väl ändå hålla med om att det inte är särskilt lyckat att ha djurstallar enligt skilda normer. Det kommer då att bli två kategorier. Jag tycker det är rimligt att djurägaren är fredad för framtiden, som herr Hansson i Skegrie sade, om en renovering nyligen enligt då gällande bestämmelser har gjorts. Detta är självklart, men det kan väl inte gälla för all framtid. Avsikten måste vara att de normer, som nu kommer att gälla vid nybyggnation, undan för undan skall slå igenom över hela fältet. Vad sedan nedläggning av jordbruk beträffar kan ju en sådan även drabba gårdar där man nyligen har renoverat stallarna, men framsynthet därvidlag kan väl förekomma i båda fallen. Jag beklagar att herr Hansson i Skegrie inte fann anledning att ta upp utbildningsfrågan för tillsynsmännen. Jag tycker den är väldigt aktuell just i samband med detta nya lagförslag.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie tyckte jag hade fel, och det är ju ingen nyhet för kammaren att han har den uppfattningen. Herr Hansson glömde nämna hundvalparna som vem som helst skall få lov att hugga svansen av om de inte är över två veckor gamla. Det tycker jag är mycket upprörande och motbjudande. Även om valpen är bara två veckor har den naturligtvis fullt utbildade känselnerver. Herr Hansson brukar tala som en sann djurvän, och det har vi ingen anledning att betvivla att han är. Men när det kommer till kritan, eller rättare sagt till plånboken, inte hans egen utan djurhållarnas, så resonerar han som så, att litet kan vi väl få plåga djuret om det är ekonomiskt och praktiskt att göra det. Det står i herr Hanssons motion att ekonomiska och produktionstekniska synpunkter skall väga tungt. Det tycker inte jag. Man kan inte tillmötesgå djurhållarnas önskemål till priset av djurplågeri. Det är ett för högt och helt otillbörligt pris.
Herr talman! Vad först beträffar utbildningen är det inte så märkvärdigt som herr Werner i Malmö inbillar sig. Jag tror att många personer med vanligt sunt förnuft ganska snart lär sig vad som hör till djurvård och vad som inte hör dit. Det behövs inga veterinäreller universitetsstudier härför. Jag kan bara nämna en sådan sak som att t.ex. en lantmästare skulle vara en utomordentligt förnämlig person att ha hand om denna djurtillsyn. Han har endast ett par års utbildning. Det är inte fråga om djurplågeri här. Djurägarna, av alla kategorier, är ju underställda djurskyddslagen och får alltså inte hålla djur så att djurplågeri sker. Jag tror inte att ett djur plågas mer i ett gammalt stall än i ett nytt, om nu herr Werner inbillar sig det. Det är när man packar samman djur i för trånga utrymmen som vad man kallar djurplågeri kan uppstå. Det kan man göra både i nya och i gamla stallar. Man behöver fördenskull inte bygga om stallet. I de nya måttbestämmelser som kommer under sommaren föreskrivs förmodligen att på så och så stor golvyta får hållas endast så och så många djur. Om den golvytan sedan är nybyggd eller gammal spelar förfärligt liten roll för de djur som går på den. Jag uppskattar herrar Werners och Sjöholms demonstrerade djurvänlighet, men herrarna saknar en mycket väsentlig sak, nämligen det praktiska kunnandet på detta område. Herrarna lever i teorins värld, och där får ni fortsätta att leva så länge ni har möjlighet att demonstrera er djurvänlighet från kammarens talarstol.
Herr talman! Jag tycker att det sista som herr Hansson i Skegrie sade var väldigt onödigt. Skulle man tvunget vara fackman i de frågor som man yttrar sig i här i kammaren, skulle åtskilliga av oss få tiga — även herr Hansson i Skegrie — rätt ofta. När man intresserar sig för en sådan här fråga, är det väl alldeles givet att man inte teoritiserar själv utan tar kontakt med folk som känner dessa saker. Vad utbildningen beträffar vill jag framhålla att jag så sent som i kväll har haft kontakt med två veterinärer som sysslat med denna utbildning. De har precis samma mening som jag, nämligen att utbildningen är en eftersatt angelägenhet, så man kan nog ha väldigt skilda meningar om hur pass stora kunskaper en tillsynsman på detta fält behöver ha.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie påstår nu att vi inte har något praktiskt kunnande. Jag måste erkänna att jag faktiskt inte har någon praktisk erfarenhet av att hugga svansen av en hund. Men jag kan ändå föreställa mig att det måste vara förfärligt smärtsamt för den lilla hundvalpen. Vi diskuterar mycket här i kammaren, herr Hansson, utan att ha direkt praktisk erfarenhet av det. Skulle bara de ta till orda som har praktisk erfarenhet, skulle det bli ganska korta debatter, vilket på sätt och vis vore en fördel. Men vi har lov att yttra oss i de frågor som vi tror att vi kan ha en uppfattning om. Jag har den bestämda uppfattningen att det måste vara djurplågeri att hugga svansen av en hund, om det görs av en person som saknar varje insikt i detta ämne. Vem som helst kan få göra det utan de minsta kunskaper om vad som fordras. Nog vore det väl rimligt att tillkalla en veterinär för att göra sådana ingrepp. Det gäller även kastrering, och det är det enda yrkande jag har ställt. Jag ser det hela från djurskyddssynpunkt, men herr Hansson är tvekluven och ser det även från ekonomisk synpunkt med tanke på djurhållarna. Han övervärderar den synpunkten, som jag ser det.
Herr talman! Om man klipper svansen av en liten hundvalp, som är en vecka eller fjorton dagar gammal, kan man nog göra det med en vanlig sax. Man behöver inte ta till något huggverktyg, som herr Sjöholm talar om. Jag skulle tro att den lilla hundvalpen inte känner det minsta av det. Jag skall upplysa herrarna om ett par andra saker. De små liven i grisstallarna blir utsatta för ett par andra ingrepp i sin integritet också. Strax efter det att en liten griskulting är född klipper man tänderna av honom för att han inte skall sarga sin moder vid måltiderna. Skulle kanhända en legitimerad tandläkare göra det? Kort därefter brukar man ge en sådan där liten herre eller dam i grisvärlden en spruta med järn för att förhindra vissa sjukdomar. Det skulle ju vara en lämplig uppgift för distriktssköterskan enligt herrar Werners och Sjöholms argumentering, eller hur? Man får ju här ändå skilja litet grand mellan praktik och teori. Det är inte alls fråga om ekonomi utan om vad som är praktiskt. Det skulle ju kunna hända enligt herrarnas teorier att en jordbrukare behövde tillkalla veterinär för att kastrera en enda liten griskulting. Då lät han den kanske leva som galt, eller också slog han ihjäl den därför att det var billigare. Man kastrerar grisarna av det skälet att om man inte gör det utan föder upp dem okastrerade så blir husmödrarna allt annat än glada åt köttet när det kommer i stekpannan. Det sprider nämligen en väldigt obehaglig lukt. Därför är kastreringen en åtgärd som vidtas för att få bättre kvalitet på köttet än vad det annars skulle bli. Men om herrarna finge genom fört att all kastrering skall utföras av veterinärer, så kunde ni driva det dithän att man låter bli att kastrera djuren och i stället tillhandahåller ett kött som ingen blir glad åt.

Herr talman! Det är med viss tvekan jag går in i den här debatten. Jag skall inte delta i den skånska diskussionen om djurskydd av olika slag, utan mitt inlägg gäller förprövningsskyldigheten. Jag vill hålla med utskottets ärade ordförande i vad han sagt i dessa frågor; det är bara med anledning av det särskilda yttrandet som jag vill påpeka att propositionen här går ifrån riktlinjer som vi tidigare har följt här i riksdagen. Vi har ju strävat efter att försöka få alla byggnadsbestämmelser under en hatt, dvs. att de skall presenteras i en normsamling som planverket ger ut. Reglerna skall utformas med stöd av de myndigheter som kan de här sakerna, men den byggande allmänheten, till vilken även byggare av djurstallar hör, skall kunna vända sig till en instans för att få reda på hur man skall bygga. Jordbruksministern följde normerna när det gällde livsmedelslagen men har gjort ett avsteg här. Jag vill bara säga att jag anser att det är inte riktigt att göra på det sättet, och den revidering av bygglagstiftningen som pågår kommer säkerligen inte att följa de regler som uppställts på det här aktuella området.
Herr talman! Det är väl det särskilda yttrande som herr Strömberg har fogat till betänkandet som herr Tobé ville dra upp. Jag tror att det skulle vara en överloppsgärning att kräva att de här byggnadsreglerna skall tas in i Svensk byggnorm, som utges av planverket och som är en mycket gedigen volym. Det kan inte vara någon mening i att ha de här enkla bestämmelserna med där. Det skulle rent av kunna leda till att man fick underkasta byggandet av ett enkelt djurstall flera myndigheters kontroll än om man skulle bygga ett bostadshus. Det senare är det väl bara byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden som skall granska, men när Nr 79 det gäller stallbyggnader kommer djurhållningens principer också in, och Torsdagen den även lantbruksnämnden måste granska byggnadsföretaget. Därför måste 3 maj 1973 det vara enklare att som vi har föreslagit låta lantbruksmyndigheterna stå
djurplågeri Herr talman! Det är inte fråga om att ta ifrån lantbruksmyndigheterna, som kan detta, rätten att få utforma reglerna. Det är bara det att Skärpt lagstiftning hälsovårdsnämnderna när det gäller våra egna bostäder har funnit sig i OR konkurrensbegränsningar detta, och när det gäller arbetarskydd och annat har myndigheterna också funnit sig i det, och då tycker jag man borde kunna finna sig i det även när det gäller djurstallar.

Herr talman! För att göra herr talmannen och åtskilliga reslystna kolleger på gott humör och för att känna mig mindre bunden av sekundvisarens gång vid behandlingen av nästa ärende viker jag ihop mitt manuskript och avstår från yrkande.

Herr talman! Mitt korta anförande under föregående punkt ger mig nu onekligen ytterligare några minuter. Som jag närmare har visat i min motion 1483 har det inom det svenska näringslivet skett en stark koncentration, både ägarmässigt och ur marknadssynpunkt, under de båda senaste decennierna. I sitt betänkande framhåller också näringsutskottet, att koncentrationsutredningen redan har visat att vårt näringsliv till stora och väsentliga delar är styrt från ett fåtal beslutscentra. Själva styrningen liksom planeringen sker under en, sannolikt naturlig, anpassning till en internationell marknadsstruktur med påtagliga och mycket starka oligopolistiska inslag. Som alla vet, har koncentrationstendenserna ytterligare förstärkts under senare år. Samtidigt som de redan etablerade storkoncernerna har vuxit både absolut och relativt, har processen tillförts nya inslag, bl.a. i form av de bankkontrollerade investmentsbolagens och finansieringsbolagen verksamhet. Jag finner denna utveckling oroande. Själva utvecklingen mot fåtalsdominans i vårt land illustreras bra med de fall som jag anfört i motionen, ur vilken jag tillåter mig att göra ett kort citat: ”Inom kvarnindustrin domineras marknaden nästan helt av två stora företag, ett ägt av jordbrukskooperationen, det andra ägt av konsumentkooperationen. Mellan dessa båda företag tillämpas en marknadsuppdelning, som innebär att det jordbrukarägda svarar för omkring 90 procent av försäljning till den enskilda handeln. När det gäller glasstillverkning och glassförsäljning är situationen Nr 79 densamma. Marknaden domineras av två företag — ett kooperativt och Torsdagen den ett jordbrukarägt — med en faktisk marknadsuppdelning dem emellan. 3 maj 1973 Det tredje exemplet gäller bryggeribranschen, där Pripps genom successi va uppköp av företag kunnat skaffa sig en helt dominerande marknads Skärpt lagstiftning ställning.” mot konkurrensbe Jag medger att de nämnda exemplen pekar på fall där koncentrationen gränsningar drivits extremt långt. De är dock inte unika. Ibland tar man inom näringslivet hårda tag för att påskynda koncentrationsprocessen och eliminera besvärande konkurrenter. Den stora banksammanslagningen för något år sedan genomfördes mjukt och på villkor som åtminstone kapitalägarna måste ha ansett gynnsamma. Jag var för min del motståndare till den transaktionen. Men i ett annat sammanhang, närmare bestämt under en debatt här i kammaren den 26 maj förra året, illustrerade jag hur hårdhänt ett storföretag kan gå till väga genom att hänvisa till hur en verkstadsindustri i Växjö köptes upp med den från köparsidan öppet uttalade avsikten att lägga ned företaget, varigenom inte bara koncentrationsmålet kunde uppnås. Resultatet blev också arbetslöshet. Jag hävdade den gången att samhället borde ges interventionsmöjligheter för liknande fall, och jag hänvisade till mitt ogillande av den konkurrens som inte är konstruktiv utan rätt och slätt kan sammanfattas med orden ”död åt konkurrenten”. Tyvärr visade man från socialdemokratiskt håll inget intresse för mitt förslag. På samma sätt nödgas jag konstatera att alla ledamöter i utskottet utom mina partivänner även i det nu aktuella fallet ställer sig ganska kallsinniga. Från liberala utgångspunkter är vi bestämda motståndare till varje form av ekonomisk maktkoncentration — oavsett om den är statlig eller privat. Jag tillåter mig att ur folkpartiets nya partiprogram citera följande avsnitt: ”De risker för enskild maktkoncentration som kan följa genom en stark företagskoncentration måste motverkas. Det kan främst ske genom att statsmakterna på olika sätt främjar konkurrensen. De monopolövervakande instanserna måste förstärkas särskilt inom sådana branscher som är skyddade mot internationall konkurrens. Löntagarnas medbestämmande i företagen motverkar likaså maktkoncentrationen.” Socialdemokraterna försöker nu ge allmänheten en falsk bild av vår inställning till den enskilda maktkoncentrationen. Jag beklagar uppriktigt att socialdemokraterna anser sig behöva tillgripa sådana, knappast korrekta metoder. Vår kritik riktar sig lika mycket mot den fortgående maktkoncentrationen inom olika branscher och vissa företagsgruppers dominerande ställning som mot det socialdemokratiska förslaget att socialisera med AP-pengar. Vi är bestämda motståndare också till den sortens maktkoncentration. Vi säger nej till aktieköp för pensionspengarna men vill samtidigt ge statsmakterna ökade möjligheter att ingripa mot monopol och karteller. Varför gör socialdemokratin tvärtom? Varför vill man så gärna öka den statliga maktkoncentrationen? Varför avvisar man kravet på skärpt lagstiftning mot konkurrensbegränsningar? Svaret måste bli att det rör sig om en grundläggande skillnad mellan 172 liberalt och socialistiskt synsätt då det gäller att motverka enskild maktkoncentration. ”Ont skall med ont fördrivas” tycks vara den socialdemokratiska medicinen. Den redan långtgående koncentrationen inom det enskilda näringslivet tar man som motiv för att öka det statliga inflytandet, som då läggs i ett antal funktionärers och ombudsmäns händer. Den liberala modellen är annorlunda. Vi tror att en konkurrens på lika villkor mellan olika företagstyper, dvs. en konstruktiv konkurrens, i längden ger det bästa resultatet för samhället och dess medborgare. En sådan konkurrens är i själva verket en grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla den höga levnadsstandarden och bevara det mått av frihet som karakteriserar Västerlandet. I ett sådant samhälle kan man helt enkelt inte tolerera att marknaden nära nog fullständigt behärskas av några få företag eller grupper av företag. Om de är statligt eller enskilt styrda har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse. De synpunkter som jag anfört i min motion blir i allt väsentligt tillgodosedda i herrar Anderssons och Wirténs reservation, till vilken jag yrkar bifall.
Herr talman! Med hänsyn till detta ärendes placering på vår ”nattordning” skall jag avstå från att föra någon ideologisk debatt med liberalen herr Levin. Koncentrationsutredningen har ännu inte lagt fram sitt slutbetänkande. Beträffande frågan om bevisbördan, som är den andra tunga punkten som motionärerna pekat på, har näringsfrihetsombudsmannen uttalat att den nuvarande ordningen fungerar tillfredsställande. Mot den bakgrunden har utskottet, som delar tanken att de aktuella konkurrensbegränsningsfrågorna måste följas upp, inte kunnat biträda motionerna i nuvarande läge. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottet finner enligt herr Wååg inte anledning att nu vidta några åtgärder. Det är bättre att vänta och se; man hänvisar till att koncentrationsutredningens slutbetänkande ännu inte föreligger. Vi ser det annorlunda. Koncentrationen har nu drivits så långt att det är nödvändigt att se över de instrument som vi har till vårt förfogande för att bekämpa monopol och karteller. Den nuvarande lagstiftningen kom till i början av 1950-talet, och nog har sedan dess, herr Wååg, en hel del förändrats. Jag vill gärna tillägga för egen del att jag inte kan godta grundsatsen såsom den kommer till uttryck i betänkandet, att det inte är de strukturella förhållandena som sådana utan missbruk av dem som med stöd av konkurrensbegränsningslagen skall kunna angripas från samhällets sida. Själva koncentrationen är som regel ett ont redan i sig.
Herr talman! Som det finns redovisat i betänkandet har ju förbudsprincipen tillämpats i en del länder men där kommit att modifieras så att förhållandena i stort sett liknar de svenska. I ett land som Sverige med en liten hemmamarknad och en stor utrikeshandel är förhållandena olika dem i länder där förbudsprincipen redan tillämpas. Därför är, vill jag påstå, frågan inte så enkel som motionärerna och reservanterna har framställt den.
Herr talman! Jag har inte påstått att frågan är enkel, tvärtom. Det är därför jag har begärt att man skall undersöka saken och komma med ett förslag till ändring.
Herr talman! Nu är ju den ena utredningen inte slutförd, och då är det väl ändå för tidigt att börja med den andra.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

Herr talman! Herr Sjönell har frågat om jag vill medverka till att de mindre och medelstora företagen bereds möjligheter att öka sin upplåning ur AP-fonden. I interpellationen behandlar herr Sjönell främst AB Industrikredit och AB Företagskredit och pekar bl.a. på att en kraftig eftersläpning råder i de bägge institutens utbetalning av beviljade lån. Detta leder enligt herr Sjönell till att de mindre och medelstora företagens möjligheter att investera ännu en gång stryps i ett skede, då investeringsbenägenheten tenderar att öka. Någon sådan risk föreligger inte enligt min bedömning. Ett uttryck för detta är att Industrikredit och Företagskredit inte avvisar någon seriös låntagare, vars investeringsobjekt fyller gängse företagsekonomiska räntabilitetskrav. Jag vill vidare erinra om att dessa institut fungerar som ett slags hypoteksinstitut, dvs. de lyfter av lån, som de investerande företagen som regel tagit upp i bankerna. Avlyft av dessa banklån mot långa lån i Industrikredit och Företagskredit kan och skall ske först när investeringen är färdig. Institutens kö av låneobjekt som är färdiga för avlyft uppgår i dag till ca 250 miljoner kronor. Den genomsnittliga väntetiden för avlyft uppgår till omkring fyra månader. Självfallet är det angeläget att söka minska denna väntetid. Men det står också klart att jämfört med motsvarande tid för väntan på avlyft i andra institut, såsom i bostadsfinansieringsinstituten, är denna väntetid mycket kort. Det torde inte vara obekant för herr Sjönell att vi har en markerad brist på långt kapital i den svenska ekonomin. Efterfrågan på långa lån från praktiskt taget alla sektorer är mycket stor. Det gäller industrioch kraftföretagen, vars obligationslånekö uppgår till flera miljarder kronor. Behovet av exportkrediter, för såväl mindre och medelstora som stora företag, är betydande. Önskemål om vidgat låneutrymme har vidare redovisats från Skeppshypotekskassan. Krav på långa lån finns t.ex. också från jordbrukarhåll. Vi har vidare, som jag tidigare berört, en betydande kö av oavlyfta byggnadskreditiv. I dagsläget kan den uppskattas till mer än 7 miljarder kronor. Både stat och kommuner ställer som bekant också betydande krav på den långa kapitalmarknaden. Det torde framgå av vad jag nu nämnt att det inte är möjligt att helt ut tillgodose kapitalefterfrågan från alla sektorer. Det torde också ha framgått att de mindre och medelstora företagen inte befinner sig i någon särskilt missgynnad kategori. Detta hindrar inte att det är önskvärt att Industrikredit och Företagskredit får vidgade lånemöjligheter. Detta är emellertid i sista hand en fråga om den totala tillgången av medel på vår kapitalmarknad.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för hans svar på min interpellation. Jag får samtidigt konstatera att svaret är beklagligt otillfredsställande. Min fråga gällde om herr Sträng vill medverka till att AB Industrikredit och Företagskredit bereds möjligheter att öka sin upplåning ur AP-fonden, och frågan var främst föranledd av den kraftiga eftersläpning som i dag redovisas i fråga om de bägge institutens utbetalning av beviljade lån. Av finansministerns svar framgår att han icke är beredd till en sådan medverkan. Om orsaken härtill är bristande intresse eller brist på tilltro till möjligheterna att ingripa framgår icke. Förmodligen är det fråga om en kombination av bägge. Under alla förhållanden är den klena aktiviteten från regeringens sida när det gäller att skapa förutsättningar för våra mindre företag att skaffa långa krediter ytterst beklaglig. Det är härvidlag en fråga både om möjligheter eller missade möjligheter för en betydelsefull företagsgrupp att skaffa fram nya arbetstillfällen och om rättvisa eller om man så vill jämlikhet. Det torde inte vara obekant för herr Sträng att t.ex. den mindre och medelstora industrin svarar för mer än hälften av industrisysselsättningen och att dessa företag i jämförelse med storindustrin alltid varit grovt underförsörjda med långa krediter. Orättvisan och ojämlikheten gentemot de stora konkurrenterna har varit desto större som de små företagen dessutom i alla tider arbetat med ett proportionsvis utomordentligt lågt eget kapital, vilket tvingat dem att söka hålla rörelsen i gång med stora externa krediter. Dessa har till yttermera visso, vilket heller icke torde vara obekant för herr Sträng, till huvudsaklig del bestått i korta och därför dyrare pengar. När AP-fonden kom till och sedermera de båda s.k. mellanhandsinstituten Industrikredit och Företagskredit tillskapades, väckte detta förhoppningar hos de mindre företagen att en del av den värsta ojämlikheten i existensförutsättningar gentemot storföretagen skulle kunna elimineras. Småföretagen hade ju inte och har heller inte för närvarande möjligheter att skaffa sig jämförelsevis billiga pengar genom obligationslån eller genom direktlån ur AP-fonden men fick nu vissa möjligheter i båda avseendena. När det gällt det tidigare kanske största handikappet, bristen på eget riskvilligt kapital, har på den allra senaste tiden vissa, om än diminutiva, möjligheter till förbättring skapats genom tillkomsten av Företagskapital AB, vilket för övrigt innebär förverkligandet av en idé, som jag motionsledes framförde för en del år sedan. Detta bolag kan sannolikt — rätt skött — utvecklas till att bli av mer än marginell betydelse för våra mindre företag. Mina positiva omdömen till trots vill jag dock understryka att de här nämnda mellanhandsinstituten icke på långt när kan fylla behovet av långa krediter till de mindre företagen. Men härvidlag får självfallet de mindre företagen finna sig i att solidariskt med kommuner, storföretag, kraftföretag, bostadsproducenter och andra bära bördan av att den svenska kapitalmarknaden fungerar dåligt och ibland icke alls. Men vad som med skäl finns anledning att protestera mot, det är det förhållandet att icke ens den relativt obetydliga del långa krediter, som efter att ha passerat det nålsöga som heter Industrikredits lånegranskning ligger klara, kan betalas ut omgående. Det aktuella behovet är mångdubbelt större, och herr Strängs uppmaning till de mindre företagen att icke känna sig missgynnade därför att andra med större relativa lånebehov också får vänta, kanske längre, är därför inte särskilt välmotiverad eller övertygande. Jag upprepar — och i dag med större övertygelse än när interpellationen väcktes — att det ifrågavarande låneutbetalningsstoppet i dagens läge, när tillskapandet av nya arbetstillfällen är samhällets angelägnaste uppgift, leder till att många mindre industriföretags möjligheter att investera stryps eller i varje fall påtagligt minskar i ett läge då investeringsbenägenheten ökar. Visserligen är våra mindre företag vana och härdade vid strypgrepp från statens sida — det senaste s.k. idiotstoppet på krediter lever i smärtsamt minne — men när nu konjunkturuppgången förefaller att bli mera jämn eller snarare lugn, borde effektiva mindre företag inte stoppas upp i möjligheterna att omgående skapa sysselsättning genom att få utbetalningen av sina investeringslån fördröjda. Detta borde för övrigt stämma dåligt med herr Strängs egna intentioner. Han har ju gång på gång under det senaste året och mest konkret i årets finansplan energiskt angivit att ökat utrymme måste ges åt industrins investeringar, bl.a. i sysselsättningsfrämjande syfte. Dagens interpellationssvar till mig rimmar dåligt med dessa intentioner, som med svarets inställning bara blir ett slag i luften. Jag vill i detta sammanhang passa på att rätta till en uppgift i finansministerns svar, som icke precis är felaktig men som är ensidig och därmed missvisande. Han säger att Industrikredit och Företagskredit ”fungerar som ett slags hypoteksinstitut, dvs. de lyfter av lån, som de investerande företagen som regel tagit upp i bankerna”. Detta är riktigt. Men när herr Sträng fortsätter och säger ”Avlyft av dessa banklån mot långa lån i Industrikredit och Företagskredit kan och skall ske först när investeringen är färdig” är beskrivningen visserligen även då formellt riktig men stämmer ändock inte med verkligheten. I själva verket gäller nämligen i åtskilliga, sannolikt flertalet fall — jag tänker på många ur min egen praktik — att banken icke meddelar det slutliga beslutet att lån beviljats, förrän underhandsbesked erhållits från Industrikredit att lånet kommer att avlyftas. Detta ger ett helt annat underlag för min farhåga och fruktan att mindre och medelstora företags möjligheter att investera stryps eller försvåras i ett skede då de önskar sätta i gång och investera. Finansministern är som sagt av motsatt uppfattning, och hans motivering härför verkar snarast som ett praktfullt goddag yxskaft. Jag uttrycker oro för att en kvarts miljard av Industrikredit prövade och godkända lån till mindre företag ligger infrusna och uttrycker åsikten att detta kan komma att strypa dessa företags investeringsbenägenhet. Herr Sträng svarar att han icke bedömer sådan risk föreligga, därför att ”Industrikredit och Företagskredit inte avvisar någon seriös låntagare, vars investeringsobjekt fyller gängse företagsekonomiska räntabilitetskrav”. Men, herr Sträng, jag har aldrig uttryckt någon oro för att Industrikredit skulle avvisa seriösa och solida låntagare utan för att sådana låntagare icke får ut av Industrikredit behandlade och beviljade lån. Herr Strängs argumentation i detta stycke synes mig vara just av det slag som stärker allmänhetens uppfattning att politiker alltid för en säregen dialog, vars syfte är att prata förbi varandra, inte att analysera ett problems brännpunkt. Men även om hela lånemekanismen endast skulle fungera på det begränsade och formella sättet — vilket den inte gör — att bara beviljade och utnyttjade banklån avlyfts av Industrikredit först sedan investeringen är färdig, innebär den infrusna kvartsmiljarden en kraftig hämning av investeringsbenägenheten på grund av de psykologiska följderna. En tilltänkt investering — omsorgsfullt planerad sedan länge — med Industrikredit med i bilden, bygger kalkylmässigt självfallet på förmånen av den relativt hyggliga ränta och långa amortering som en dylik kredit innebär. Ovisshet om hur lång tid som kan gå innan avlyft kan ske och om ytterligare stockning kan uppkomma kan få en företagare att uppskjuta investeringen i fråga, vilket även sker, något som från samhällets synpunkt i dagens läge måste vara ytterst olämpligt. Slutligen herr talman! Den innersta förklaringen enligt finansministern till den här behandlade svårigheten är kort uttryckt kapitalmarknadens krankhet. Jag vill sluta med en ytterligare fråga till herr Sträng. Tänker regeringen göra något åt den markerade — ”markerade” är finansministerns eget adjektiv — bristen på långt kapital i den svenska ekonomin? Brist på förslag både från nationalekonomer och ledande bankmän om vilka mediciner som bör sättas in har sannerligen inte förelegat under senare tid.
Herr talman! Interpellanten säger att politiker för en säregen dialog. Jag tycker att herr Sjönell i sitt inlägg levde upp till den beskrivningen på ett alldeles speciellt sätt, ett sätt utan all konkurrens. Han hann i sitt inlägg här beröra rader av i och för sig intressanta frågor, men han går ju förbi det väsentliga. Det är det att vid varje konjunkturuppgång — som vi har nu — vaknar en vilja till investeringsaktivitet som inte har sin motsvarighet i den kapitalmarknad som står till investerarnas förfogande. Då menar herr Sjönell att finansministern i en sådan knapphetssituation bör lyfta ut en sektor och ge den absoluta företräden framför alla andra sektorer. Herr Sjönell är i den avundsvärda situationen att han — som han tror sig göra — kan skapa politisk goodwill genom att gå fram och slåss för en speciell sektor, i detta fall småföretagen. Jag kan inte göra det eftersom jag är i en situation där det är fråga om att ta hänsyn till alla olika sektorer. Det är de stora företagen vilkas obligationsupplåning skall finansieras över AP-fonderna — som jag har nämnt i svaret — det är stat och kommun och det är bostadsbyggandet. Det är fråga om att göra en så hygglig avbalansering mellan dessa konkurrerande krav som det finns möjligheter till. Sedan tycker jag att herr Sjönell skulle vara litet försiktigare. Han ger onekligen oss som lyssnar till honom den uppfattningen att här går storföretagens representanter omkring i en upplåningsatmosfär som är fri från alla bekymmer. Han har ett behov av att sätta småföretagen mot storföretagen när det gäller att finansiera investeringar. Ingenting är ju tokigare än att presentera en allvarlig fråga på det sättet. Företagsamheten är en helhet. Storföretag och småföretag hör samman. Jag har någon gång i kammaren sagt att det finns storföretag i det här landet som har 600 småföretag som underleverantörer. Det är utifrån denna helhetssyn som regeringen ständigt måste bedöma hur den här ömtåliga ransoneringen skall hanteras. Det är bara att göra den med hänsynstagande åt alla håll i stället för att som herr Sjönell gör resa sig i bänken och säga att här är det bara en viss sektor som man skall intressera sig för och ge speciella företräden.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Strängs senaste inlägg bidrar i nämnvärd mån till att förbättra sakligheten i den politiska dialog som jag hade anledning att kritisera tidigare. Herr Sträng citerar mig ungefär som en viss potentat citerar Bibeln. Jag har inte i mitt inlägg — jag hoppas herr Sträng nu lyssnar ordentligt — gått emot storföretagen. Jag begagnar tillfället att här än en gång understryka vad jag så många gånger har sagt, nämligen att det behövs både storföretag och småföretag för att vårt näringsliv skall fungera effektivt. Vad jag framhöll var för det första att man bör försöka utjämna ojämlikheten i konkurrensförutsättningarna och skapa bättre villkor för de små företagen framför allt när det gäller långa krediter. Att man förbättrar för en eftersatt grupp, herr Sträng, innebär inte att man behöver förstöra och försämra för en annan grupp. Det tror jag är en ganska väsentlig grundsats i den politiska debatten över huvud taget i dag. Jag sade för det andra, och även det gick tydligen förbi herr Sträng, att när det nu är brist på krediter på kapitalmarknaden skall självfallet de mindre företagen — jag sade t.o.m. solidariskt — finna sig i att de inte kan få allt vad de begär. Det är precis raka motsatsen mot vad herr Sträng påstår att jag har sagt. Men jag sade också att det borde vara rimligt att dessa små företag kan få den lilla del som är beviljad av Industrikredit och som är långtifrån det aktuella behovet. Det är någonting helt annat än att jag har försökt skapa motsättningar mellan storföretagen och småföretagen. Det är en legitim strävan att försöka undanröja de små företagens sämre villkor när det gäller långa krediter. Jag beklagar att herr Sträng tydligen i varje fall inte i dag har intresse av att bidra till detta genom någon lämplig åtgärd. Jag vill erinra om att finansminister Sträng inte alltid har intagit den positionen att man inte kan lyfta ut en viss sektor och ge den förmåner. Att jag skulle ha begärt något sådant på någon annans bekostnad är dock en enormt överdriven tolkning av mitt yttrande. Jag har inte begärt några privilegier för småföretagen. Jag har bett att de skall få litet mindre dålig konkurrenssituation genom något bättre tillgång till långa krediter och därmed litet större jämlikhet i förhållande till de stora konkurrenterna. Men det har än en gång hänt — jag vill minnas att förra gången var strax före valet 1970 — att regeringen funnit sig föranlåten att lyfta ut en sektor, nämligen just de mindre företagen. Det var när man genom förhandlingar — jag förutsätter att det var med Lennart Dahlström — såg till att Industrikredit och Företagskredit fick ökade möjligheter att lämna ut sådana här lån. Skulle det inte vara ganska angeläget med en sådan förhandling även i dag? Man behöver inte tala om att en viss sektor därigenom privilegieras utan bara om att man gör dess situation mindre dålig än för närvarande.

Jag vill framföra detta som en öppen frågeställning. Jag vill än en gång understryka att det inte finns någon som helst anledning för herr Sträng att försöka lägga yttranden i min mun som jag inte fällt eller att ange strävanden som jag inte har. Jag är inte ute för att köpa några slags billiga politiska vinster i detta sammanhang. Jag har hållit på i många år — det vet herr Sträng — på att försöka förbättra de mindre företagens villkor, och det är anledningen till att jag interpellerat också denna gång.
Herr talman! Den reträtt som herr Sjönell presterar i frågan om storföretagen var ju både välgörande för honom, föreställer jag mig, och klok. Han erkände att det inte är på det sättet, som det onekligen framgick av hans första anförande, att de små får stryk och att de stora är bättre ställda. Det måste ju vara konsekvensen av hans uppfattning att man skall utjämna olikheterna. Herr Sjönell säger att det förhållandet att man förbättrar situationen för en grupp inte får förstöra och försämra för en annan grupp. Både det förra och det senare uttalandet är ju en klar dokumentation av att han anser att fördelningen av de knappa tillgångarna är orättvis för närvarande. Då är det, tycker han, förenligt med hans intressen att tala om den som är förfördelad, och sedan tala indirekt om den som är privilegierad. Nu i sitt senaste inlägg tar han tillbaka det första, så nu är jag inte riktigt säker på var han egentligen står, rent logiskt. Men all right, vi skall inte diskutera mycket mer om det. Jag konstaterar den reträtt som herr Sjönell har gjort. Herr Sjönell är emellertid dåligt informerad i de frågor som han interpellerar om. Det är uppenbart fel om han gör gällande att småföretagen gradvis har blivit sämre tillgodosedda via utlåningen ifrån Industrikredit och Företagskredit. För ett par år sedan höll man en årlig utlåning på ca 300 miljoner kronor. Man var under det senaste året uppe i 550 miljoner. Man har under det första kvartalet innevarande år ytterligare ökat på den utlåningstakten. Inte heller är andra sektorer bättre ställda, snarare tvärtom. Vi har aldrig haft en sådan volym av oavlyfta byggnadskreditiv från bostadsbyggandets sida som vi har i dag. Det är någonting mellan 7 och 8 miljarder — och det är dubbelt upp mot vad vi har haft tidigare. Där är ju en verifikation på att bostadsbyggarna sannerligen inte har varit favoriserade i fråga om avlyften. De krediter som gäller för obligationskön för de stora företagen är proportionellt minst lika stora som de är när det gäller småföretagen. Slutligen frågar herr Sjönell: Vad har finansministern för lämpliga åtgärder i bakfickan för att förstärka den långa marknaden? Men herr Sjönell vet ju lika väl som jag att här gör man inte någon förstärkning via några trollerikonster. Det är fråga om att etablera ett sparande — hushållsmässigt, institutionsmässigt och företagsmässigt — som ger oss möjligheter till finansiering av den investering vi önskar. Det sparandet är i och för sig ganska hyggligt, även om knappheten framstår mot bakgrunden av att vi önskar så mycket på olika håll.

Herr talman! Herr Sträng skall inte försöka att med något slags demagogiska trollkonster få fastslaget att jag har gjort någon reträtt. Det räcker med att uppmana herr Sträng att i protokollet läsa vad jag sade som genmäle mot hans interpellationssvar. Jag andades inte en gång om någon motsättning mellan storföretag och småföretag, utan jag sade bl.a. att småföretagen fick solidariskt bära bördan av att inte få vad de behövde av långa krediter. Läs protokollet, herr Sträng, och var sedan hederlig nog att ta tillbaka beskyllningen att jag på något sätt först har velat komma åt storföretagen och sedan gjort en reträtt! Jag har alltså inte gjort det. Småföretagen är inte sämre tillgodosedda, säger herr Sträng och påvisar med statistik att lånevolymen har ökat under de senaste åren i Industrikredit. Men är det så märkvärdigt? Vi lever väl ändå inte i ett statiskt samhälle. Industrin, näringslivet, över huvud taget hela samhällsekonomin utvecklas ju år från år, inte minst omsättningsmässigt. Att man då har en större volym nu än för några år sedan är ingenting särskilt märkligt. Om man skulle ha samma volym skulle det vara ett statiskt samhälle vi levde i, och det gör vi dessbättre inte. När det sedan gäller att förbättra kapitalmarknaden räknar herr Sträng upp de klassiska medlen. Det finns en del andra medel också, men eftersom vi, som jag föreställer mig, inte skall ha någon debatt om kapitalmarknaden och dess förbättrande kan det räcka med att hänvisa till vad t.ex. herr Thunholm har föreslagit. Men det är en sak för sig, och vi kanske får tillfälle att ta upp en debatt om just de här problemen senare. Sedan kommer herr Sträng med det där orkeslösa argumentet om att centerpartiet för fram överbud. Jag vill bara säga kort och gott att det finns inga överbud när det gäller att få slut på en så allvarlig sysselsättningskris som vi har nu. Om vårt program realiseras, vilket förutsätter ytterligare ansträngningar och påfrestningar på statskassan, så kommer det att bli en så pass kraftig förbättring av hela den ekonomiska situationen att i själva verket ett netto på plussidan kommer att uppstå. Det där ideliga talet om överbud, att om man inte ligger millimeterrätt, precis där herr Sträng behagar påstå att man skall ligga, kommer man med överbud, det är ingenting annat, herr talman, än orkeslös argumentation, och den går inte längre hem. Vi har föreslagit en rad åtgärder. Vi har sagt att vi kan underbalansera budgeten ytterligare för att få de 100 000 jobben, som vi har kallat dem, realiserade. Detta är realistiskt, och motsatsen till överbud.
Herr talman! Om jag får tid skall jag naturligtvis läsa herr Sjönells första inlägg, även om jag lyssnade rätt uppmärksamt på det. Men det präglades ju av herr Sjönells uppfattning om att småföretagen är missgynnade, vilket förmodligen också kommer att stå i protokollet, om inte herr Sjönell går och stryker det. Då måste man fråga sig: Missgynnade i förhållande till vad? Naturligtvis till de andra, större företagen, eftersom vi talar om företagens finansiering. Eller — om jag skulle vara hygglig mot herr Sjönell — kanske han menar missgynnade i förhållande till kommunerna som tar för sig för mycket, eller till staten eller bostäderna som också tar för sig för mycket. Det har jag dementerat med mitt inlägg när jag säger att vi aldrig har haft en sådan stock av oavlyftade kreditiv i bostäderna som vi har nu och att statens upplåning på kapitalmarknaden på grund av situationen är så pass allvarlig att det vore orimligt att öka den. Dessutom vore det helt orimligt att finansiera ökade statliga budgetutgifter, som herr Sjönell och hans partivänner yrkar på, via banksystemet i en konjunkturbild som är som den är för närvarande. Jag begriper att herr Sjönell vill dra sig ur det här, och det är väl, herr talman, också riktigt att vi senare får tillfällen att diskutera ekonomi. Men herr Sjönells pläderingar om finansoch penningpolitik i dagens ekonomiska situation är så pass halsbrytande och horribla att det är svårt att alldeles gå förbi det hela. Allra sist vill jag säga att 4 miljarder är ungefär det överbud som herr Sjönell och hans partivänner står för, och det är klart att man har kommit ganska långt i betraktelsesättet när det gäller statens ekonomi om man börjar tala om millimeterrättvisa i sammanhang med detta.

Herr talman! Herr Mellqvist har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens skrivelse 1965:112 angående behovet av ett internationellt språk och vilka resultat som uppnåtts som följd härav. I enlighet med allmänna beredningsutskottets uttalande i februari 1965 förberedde Svenska UNESCO-rådet ett resolutionsutkast om ett internationellt förbindelsespråk inför UNESCO:s generalkonferenser 1966 och 1968. Man sökte därvid stöd inte bara från de nordiska länderna utan även från ett stort antal av UNESCO :s övriga medlemsstater. På UNESCO-rådets förslag fick den svenska delegationen till dessa konferenser regeringens uppdrag att lägga fram de inom UNESCO-rådet utarbetade resolutionsförslagen. Dessa försök blev i stort sett misslyckade. Såväl 1966 som 1968 fördes det nordiska förslaget fram inom underkommissionen för samhällsoch kulturfrågor. Kommissionen lämnade vid båda tillfällena efter sekretariatets hörande och på ordförandens proposition förslaget utan åtgärd, trots att det vid generalkonferensen 1968 av de nordiska länderna framlagda resolutionsförslaget givits en mera allmän formulering i avsikt att bemöta tidigare framförd kritik. UNESCO:s generaldirektör konstaterade 1966 beträffande det nordiska förslaget att ett frågeformulär rörande möjligheten för organisationen att verka för antagandet av ett internationellt språk hade sänts till medlemsstaterna redan år 1953. Endast 38 stater svarade i sak, och av dessa var endast 10 positiva till tanken. Möjligheten att en tredje gång ta upp frågan på generalkonferensens dagordning diskuterades vid de nordiska UNESCO-kommissionernas möte i juni 1969. Det rådde där enighet om att situationen inte i något väsentligt avseende förändrats och att det därför syntes utsiktslöst att återkomma med förslaget. Svenska UNESCO-rådet beslutade därför att inte föreslå regeringen att ge den svenska delegationen till 1970 års generalkonferens instruktion att ånyo framföra förslaget. Samma bedömning gjordes inom de nordiska UNESCO-kommissionerna inför 1972 års generalkonferens. Det är knappast troligt att en förnyad framstöt skulle komma att vinna större gehör i UNESCO än hittills.
Då herr Mellqvist i dag är förhindrad har jag lovat att i stället ta emot svaret på interpellationen. Av utbildningsministerns svar framgår att den svenska regeringen ingalunda varit overksam för att effektuera riksdagens beslut från 1965 ett internationellt språk Det är mycket beklagligt att dessa framstötar i UNESCO inte givit resultat. Det tycks inte alltid vara så att de länder som rimligen vore mest betjänta av en nyorientering på detta område inser sitt eget bästa. Så tolkar jag den ovilja att angripa problemet som också speglar en starkt traditionsbunden, steril konservatism. Genom de internationella organen utlöses en ökad aktivitet inte minst ekonomiskt för de eftersatta länderna. De internationella kontakterna stimuleras, och någon brist på frågor som skall lösas internationellt föreligger sannerligen inte. Många sådana frågor har också redovisats på en mängd områden, men krafterna och intresset tycks inte räcka till för att ge en kraftig stöt framåt åt ett internationellt förbindelsespråk. Om detta enbart beror på stormaktsdominansen och på att de tongivande i detta internationella arbete haft förmånen att tillbringa en stor del av sitt liv i skolbänkarna och därför redan har sina egna språkproblem mer eller mindre lösta undandrar sig mitt bedömande. Men att ett internationellt hjälpspråk skulle innebära en rationell lösning framstår klart för de allra flesta. Enbart att få esperanto erkänt som ett av konferensspråken exempelvis i FN-sammanhang skulle vara ett stort framsteg; dessa konferensspråk är sannerligen inte så få. Det kunde vara en rationell genväg för ökad kulturell jämlikhet — ett alltjämt helt okänt begrepp i större delen av världen. Herr talman! Jag hoppas att de entusiaster och de framsynta personer, vilkas talesman jag här söker vara, inte skall förtröttas. De är naturligtvis långt före sin tid. Jag tackar emellertid utbildningsministern för svaret och noterar att trots motigheterna på det internationella planet kan uppenbarligen inte den svenska regeringen anklagas vare sig för bristande intresse eller för likgiltighet i denna fråga. Jag hoppas att regeringen är beredd att, om nya möjligheter öppnas i det internationella arbetet på detta område, ta nya initiativ i frågan.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig vilka slutsatser jag drar av rapporterna om otillräckliga förkunskaper hos de elever som påbörjar studier vid universitet och högskolor. Herr Burenstam Linder har frågat mig, vilka slutsatser jag drar av de återkommande rapporterna om en sjunkande kvalitet i utbildningen och vilka åtgärder, om några, jag avser att vidtaga.

Fru Sundberg har frågat mig, vilka erfarenheter utbildningsmyndigheterna har gjort av den moderna matematikundervisningen i grundskolan och om jag avser att införa någon förändring i kursplanerna. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Jag kommer därvid att först ta upp de mer principiella frågeställningarna om vårt utbildningsväsendes kvalitet, för att därefter mer i detalj redovisa vissa uppgifter och synpunkter i anledning av frågorna om matematikundervisningen i grundskolan och språkundervisningen i gymnasieskolan. Det svenska skolväsendet har under efterkrigstiden genomgripande reformerats. Strävan har varit att ge allt fler möjligheter till utbildning. För 25 år sedan var det endast en tredjedel av alla 15-åringar, som kunde beredas skolutbildning. I dag får alla genom den nioåriga grundskolan denna möjlighet. År 1945 genomgick cirka en femtedel av en årskull 17-åringar utbildning. Nu får cirka fyra femtedelar utbildning på det gymnasiala stadiet. Men skolreformerna avspeglar även en förändrad och vidgad syn på skolans uppgifter. Skolan skall inte bara förmedla kunskaper om omvärlden utan också förbereda eleven för rollen som medborgare och yrkesman i ett demokratiskt samhälle. I begreppet möjlighet till utbildning ligger inte bara kravet på att alla, som har förutsättningar för fortsatt utbildning, skall beredas tillfälle till detta, oberoende av ekonomiska och sociala faktorer. Även de svagare eleverna har rätt till tid och uppmärksamhet från skolans sida. En så stor förändring av skolväsendet kan inte genomföras utan att övergångsproblem uppträder. Detta kan inte användas som argument mot reformerna. Om det gamla systemet bibehållits skulle ju i stället funnits problem av kvarstående natur. För skolans vidkommande gäller dessutom, att dess arbetsvillkor hela tiden påverkas av förhållandena i samhället, vilket innebär ständiga krav på förnyelse — med de problem som följer härav. Det har i skilda sammanhang understrukits hur vanskligt det är att jämföra utbildningsresultat vid olika tidpunkter. Alltför ofta färgas omdömet om dagens skolsystem av nostalgiska minnen från tidigare skolsystem. Och de som gör jäm förelserna tillhör praktiskt taget alltid de i utbildningsavseende privilegierade grupperna. De kände ofta inte bristerna i ett orättfärdigt skolsystem. Dessa upplevdes så mycket starkare av de människor som ställdes utanför den gamla skolan. De grep sig an med uppgiften att förnya den svenska skolan. Folkskolan och realskolan var delvis parallella skolformer, där den ena, nämligen realskolan, betraktades som finare än den andra. På det gymnasiala stadiet fanns också en uppdelning på skilda skolformer med olika status. Den sammanhållna grundskolan och gymnasieskolan motverkar sådana klassificeringar efter sociala värderingar. Detta är en kvalitet som bör beaktas när man debatterar dagens skola. Det gamla parallellskolesystemet fungerade som ett sorteringsverk. T.o.m. i den redan segregerade realskolan fullföljde bara hälften av eleverna studierna enligt programmet. En fjärdedel kom aldrig fram till målet, en fjärdedel försenades minst ett år. I gymnasierna var situationen, som jag tidigare i år redovisat för riksdagen, liknande. Vi har nu tagit på oss uppgiften att föra fram alla elever till en nioårig skolgångs slut och att undvika kvarsittning och utkuggning även i gymnasieskolan. Detta är givetvis en svårare uppgift. För min del betraktar jag denna höjda ambitionsnivå som något positivt för den nya skolan. För tidigare ungdomsgenerationer var valet mellan folkskola och realskola i 11-årsåldern ofta livsavgörande. För dem som hade möjlighet att gå till realskolan kunde studierna föra vidare till universitet och högskolor. De övriga — för vilka friheten att välja ofta var illusorisk — hamnade utbildningsmässigt i en återvändsgränd. Grundskolan ger i dag — oavsett vilket tillvalsämne som valts på högstadiet — behörighet för studier i gymnasieskolan. Och genom beslutet vid förra årets riksdag om gymnasieskolans kompetensvärde kommer allmän behörighet för högskoleutbildning att förvärvas av alla som slutfört en tvåårig utbildning på någon av gymnasieskolans linjer, förutsatt att svenska och engelska ingår i studieprogrammet. Vid en bedömning av dagens skola bör man inte bortse från denna förbättring. Jag skall i detta sammanhang inte gå in på de förändringar som skett i fråga om arbetssätt, kursplaner, läroböcker etc., förändringar som jag inte tror någon vill beskriva som en för skola och samhälle negativ utveckling. De jämförelser av vår egen skola som har gjorts och görs internationellt visar också att de svenska elevernas prestationer står sig väl vid jämförelse med utbildningsresultaten i länder på motsvarande utvecklingsnivå. IEA-undersökningen har redan bekräftat detta när det gäller matematiken i skolan, och uppenbarligen kommer detsamma att gälla de naturorienterande ämnena.

Enligt min mening måste slutsatsen vid en bedömning av det svenska skolsystemet bli att det i stort sett fungerar bra och ger goda resultat — betydligt bättre än vad man skulle kunna tro när man tar del av den svartmålning som delar av borgerligheten ägnar sig åt. Mina erfarenheter säger mig också att lärarna fullföljer sina uppgifter med kunnighet och omsorg om skolan och dess elever. Därför är det naturligt att man på lärarhåll reagerar mot den onyanserade kritiken av skolan. En kommentar i Lärartidningen för en tid sedan till diskussionen om ”vantrivseln i skolan” slutar så: ”Stora resurser satsas i dag på vår skola. Alla förväntar sig att den stora satsningen skall vara till nytta och glädje. Propagandan om vantrivsel är till skada för skolan. Vad som skadar skolan skadar också lärarna. Man frågar sig med stigande förvåning i vilket intresse denna propaganda bedrives. Är det möjligen så att man i vissa kretsar vill skada skolan och komma åt lärarna? Vi har svårt att tro det. Men känslan av ansvar för skola och samhälle saknas stundom i påfallande grad. Vi borde gemensamt söka få en ändring till stånd.” Vad jag här sagt betyder naturligtvis inte att man skall bortse från de brister som finns och som det är angeläget att avhjälpa. Vi har t.ex. ännu inte kommit till rätta med de svagpresterandes situation. Detta problem har av allt att döma ett nära samband med den oro som på sina håll finns i skolan. Åtskilligt återstår att göra innan individualiseringen av undervisningen har fått en tillfredsställande lösning. Utformningen av undervisningen i de allmänna ämnena på de utpräglat yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan är ett annat problem som kan nämnas.

Att införa betyget 3 som behörighetskrav för studier inom dessa ämnesområden får dock tekniska och praktiska konsekvenser för utformningen av förkunskapskraven för andra utbildningsvägar, något som får belysas i det fortsatta utredningsarbetet. Jag är därför inte beredd att nu förorda att ett formligt krav på lägst betyget 3 i motsvarande skolämne uppställs för tillträde till studier i matematik och moderna språk. Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts bör emellertid studerande, som planerar att studera dessa ämnen, upplysas om att betyget 3 utgör en i regel nödvändig förutsättning för framgångsrika studier. Som bl.a. universitetskanslersämbetet framhållit är det väsentligt att studerande med lägre förkunskaper får information om detta förhållande i kontakter med studierådgivningsorganisationen inom högskolan. De bör därvid enligt min mening starkt avrådas från studier inom de nämnda ämnesområdena. Information om vad dessa studier i praktiken kräver bör också kunna föras in i gällande studieplaner.” Jag vill i detta sammanhang erinra om den kraftiga förstärkning av studieoch yrkesorienteringen i gymnasieskolan som kommer att ske fr.o.m. nästa budgetår. Inom såväl skolöverstyrelsen som universitetskanslersämbetet pågår också ett kontinuerligt arbete med revidering av kursplanerna. Universitetskanslersäm betet har årligen redovisat erfarenheter av 1969 års studieordning vid de filosofiska fakulteterna, senast i december 1972. Ämbetet redovisar här vilka åtgärder man redan vidtagit eller avser att vidta på skilda områden. Ämbetet framhåller vidare att när man utarbetade studieplanerna för 1969 års studieordning höll det nya gymnasiet på att genomföras. Studieplansarbetet fick alltså grundas på vad som kunde förutsättas med utgångspunkt i målen för gymnasiets läroplaner men utan erfarenhet av hur långt dessa kunde uppfyllas i praktiken. Detta förhållande liksom den breddade rekryteringen till universitet och högskolor ger enligt ämbetet anledning att fästa större uppmärksamhet på problemet med de studerandes förkunskaper än vad som hittills varit fallet. Bland de åtgärder som redan vidtagits kan nämnas översyn av studieplanerna i olika ämnen, t.ex. i de moderna språken, där försöksverksamhet på grundval av utredningsarbetet nu pågår, och i matematik, där en ny studieplan kommer att tillämpas från hösten 1973. Särskilda insatser planeras för att öka intresset för matematisk-naturvetenskapliga studier. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att analysera resultaten av utbildningen vid de tekniska fakulteterna. Även inom skolöverstyrelsen pågår arbete med revidering av bl.a. kursplaner i matematik och engelska. Jag återkommer strax härtill. Inom ramen för det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet — som bedrivs bl.a. med anlitande av de båda utbildningsmyndigheternas utvecklingsanslag — söker man också att följa resultatutvecklingen år från år och successivt vidta åtgärder där brister konstaterats. Genom t.ex. det nya målbestämningsoch utvärderingsprojekt som skolöverstyrelsen bedriver kommer efter hand undervisning och bedömning att kunna ske mot på förhand bestämda mål. Härigenom kommer möjligheterna till en fortgående utvärdering av skolans resultat att utvidgas. I skoldebatten påstås ibland att utbildningsdepartementet och regeringen kategoriskt skulle avvisa varje kritik av skolan. Som framgår av vad jag nyss sagt är sådana påståenden grundlösa. Att vi är medvetna om att dagens skola har problem att brottas med framgår för övrigt av tillkallandet av utredningen om skolans inre arbete och utredningen om skolan, staten och kommunerna. Det är emellertid rimligt — som också herr Elmstedt framhöll inför kammaren för en tid sedan — att avvakta resultatet av bl.a. det inom SIA pågående utredningsarbetet innan mer generella åtgärder aktualiseras. Man bör för övrigt också hålla i minnet att de första eleverna som läst enligt 1969 års läroplan för grundskolan eller 1970 års läroplan för gymnasieskolan ännu inte avslutat sina studier i dessa skolformer. Vi kommer att få många tillfällen att diskutera dessa problem. Jag har hittills utgått från att enighet rått om att skolan skall utvecklas enligt de allmänna riktlinjer som riksdagen fastlagt i samband med de stora skolreformerna. Under senare tid har emellertid från vad som kan uppfattas som representativt borgerligt håll tankar på elitskolor och elitutbildning förts fram. Den fortsatta debatten skulle vinna på att eventuella företrädare för dylika ståndpunkter öppet deklarerade sin mening. Finns sådana uppfattningar företrädda i riksdagen, är det nödvändigt att en principiell debatt om skolans mål och uppgifter i ett demokratiskt samhälle åter tas upp och klarhet skapas om partiernas ställning i dessa frågor. Vad gäller fru Sundbergs fråga om matematikundervisningen i grundskolan vill jag erinra om att den nya läroplanen har införts successivt fr.o.m. läsåret 1970/71 med början i årskurserna 1, 4 och 7. Ännu har således ingen elev genomgått högstadiet enligt denna läroplan. Det kommer att dröja ytterligare ett antal år tills de första eleverna som under hela sin grundskoltid undervisats enligt den nya kursplanen i matematik gått ut grundskolan. Läroplanen ger lärarna frihet att i samråd med skolledning, kolleger, föräldrar och elever planera elevernas arbete. Utgångspunkten är därvid det stoff och de färdigheter som enligt läroplanen skall vara det väsentliga för undervisningen och den enskilde elevens förutsättningar att tillgodo göra sig denna. Någon förändring av läroplanen på den punkten är inte aktuell. Det är dock angeläget att man — för att underlätta lärarnas arbete — kontinuerligt gör vissa måloch processbeskrivningar. Som ett led i det pågående uppföljningsarbetet av grundskolans läroplan genomförde skolöverstyrelsen i maj 1972 en undersökning i form av enkäter och intervjuer, där ca 2 000 lärare och elever fick ge sin syn på den matematikundervisning som i dag äger rum i de svenska skolorna. De elever som yttrade sig gick vid undersökningstillfället i årskurserna 5 och 8. Undersökningen visar att elever och lärare på lågstadiet är mycket positiva till den nya läroplanen. Denna positiva attityd avtar dock i de högre årskurserna. På alla stadier förekommer dock såväl positiva som negativa svar. De vanligaste positiva uttalandena om matematikundervisningen är att den blivit konkretare, vilket medfört en positivare elevinställning och att individualiseringen underlättats genom bättre läromedel än tidigare. De negativa omdömen som redovisats är bl.a. att elevernas formella och numeriska räkneförmåga tycks blivit något sämre genom att undervisningen splittrats på för många skilda moment. Några av de nya momenten upplevs också — framför allt av högstadieeleverna — som alltför abstrakta. Bland de åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i vunna erfarenheter kan nämnas att en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen har analyserat och studerat läroplanen utifrån de svagpresterande elevernas problem och utarbetat en handledning, ”Basfärdigheter i matematik”. Avsikten med denna handledning är att ange en kärna av centrala fakta och färdigheter, som i största möjliga utsträckning skall vara gemensam för alla elever, samt att ge metodiska förslag och exempel på hur man skall lära ut dessa basfärdigheter. I handledningen presenteras ingen färdig kurs, utan avsikten är att handledningen skall ligga till grund dels för läromedelsframställning, dels för planeringsarbete i skolorna. Slutrapporten från IMU-försöket föreligger nu klar. Den torde komma att få betydelse för individualiserad undervisning, kanske framför allt vid de försök med årskurslösa högstadier som förekommer. Som ett led i åtgärdsarbetet för gymnasieskolan utgavs 1972 en studieplan som syftade till att allmänt höja räknefärdigheten redan från början av första årskursen samt att bättre tillgodose i sista årskursen de olika elevbehov som beror på den utbildning de siktar på efter gymnasieskolan. Det pågår inom skolväsendet ett omfattande arbete på matematikundervisningens område. Jag har i andra sammanhang — bl.a. i årets statsverksproposition — betonat det angelägna i att man från utbildningsmyndighetens sida följer utvecklingen med uppmärksamhet. Jag övergår så slutligen till herr Richardsons fråga om språkstudierna i gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan finns möjlighet för elever på treårig ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig linje att läsa tre främmande språk. Humanistisk linje och den ekonomiska linjens språkliga gren har genomgående treåriga kurser i tre språk. Elevernas val av B och C-språk skiftar något från år till år. Någon aktuell, fullständig statistik finns dock inte. Enligt vad jag inhämtat fortsatte läsåret 1970/71 i årskurs 1 ca 22 600 av eleverna på de treoch fyraåriga linjerna sitt studium av tyska, medan 8 000 fortsatte att läsa B-språket franska. Som nybörjarspråk valde samma år ca 14 700 franska och 6 000 tyska. Omkring 5 400 elever valde att läsa spanska och 1 300 ryska. Ett fåtal föredrog italienska eller finska, och portugisiska lockade inte någonstans så många elever att en elevgrupp över huvud taget kunde bildas. Vid det successiva valet av språk i gymnasieskolan som förekommer på vissa av de treåriga linjerna är det främst C-språket som eleverna lämnar. Ettåriga kurser förekommer i stor utsträckning för eleverna på naturvetenskaplig linje men även för de elever på ekonomisk, humanistisk och samhällsvetenskaplig linje vilka i årskurs 2 väljer social eller estetisk variant. Omkring 20 procent av de elever som i årskurs 1 väljer tyska eller franska som C-språk genomför en treårig studiegång i språket. Det är svårt att mäta måluppfyllelsen av språkstudierna inom gymnasieskolan. Detta sammanhänger bl.a. med att läroplanens formuleringar är tämligen vaga. I och för sig kunde det därför vara önskvärt med en viss precisering av målformuleringarna. Svårigheterna är emellertid många. De medel som nu står till buds för att i någon mån mäta måluppfyllelse och standard är dels de centrala proven, dels gymnasieinspektörernas rapporter. Dessa senare ger inte någon entydig bild av utvecklingen. De centrala provens främsta uppgift är att vara betygsnormerande. Om proven skulle vara oförändrat återkommande från år till år, såsom fallet är med standardproven i grundskolan, skulle de därjämte också kunna fylla funktionen att mäta standardförskjutningar. Proven är emellertid unika med procentuell betygsfördelning per provtillfälle, och därjämte skiftar i proven ingående testtyper från gång till annan. Till detta kommer att proven ej är slutnivåprov. Det engelska centrala provet är sålunda förlagt till mitten av studiegången i gymnasieskolan. Jag vill även nämna att IEA-undersökningen kommer att ge oss vissa resultat om språkundervisningen i vårt land. Inom det läroplansarbete som kontinuerligt pågår inom skolöverstyrelsen ägnar man uppmärksamhet även åt de av herr Richardson ställda frågorna. I det timplaneförslag för s.k. särskild samordnad gymnasieskola som skolöverstyrelsen kommit in med till utbildningsdepartementet har man också strävat efter att åstadkomma minst tvååriga språkkurser i de treåriga linjerna. Erfarenheten får utvisa om det finns skäl att mer generellt överväga liknande åtgärder i gymnasieskolan.

”Alltför ofta färgas omdömet om dagens skolsystem av nostalgiska minnen från tidigare skolsystem. Och de som gör jämförelserna tillhör praktiskt taget alltid de i utbildningsavseende privilegierade grupperna. De kände ofta inte bristerna i ett orättfärdigt skolsystem. Dessa upplevdes så mycket starkare av de människor som ställdes utanför den gamla skolan. De grep sig an med uppgiften att förnya den svenska skolan.” Jag tycker att domen över dessa i utbildningsavseende privilegierade människor är för hård. Så svepande och kategoriskt kan man inte avfärda insatser av människor som Ragnar Edenman, Olof Palme, Gunnar Helén, Hans Löwbeer, Lennart Sandgren och andra som visserligen varit privilegierade i utbildningsavseende men som trots detta — eller kanske tack vare detta — var med bland dem som grep sig an med uppgiften att förnya den svenska skolan. För andra gången i ett interpellationssvar citerar Ingvar Carlsson en kommentar i Lärartidningen till diskussionen om vantrivseln. Det ligger visserligen en del i den kommentaren, men nog borde det finnas andra synpunkter att upprepa än inlägg för vilka en kollega till utbildningsministern på den socialdemokratiska riksdagslistan för Stockholms län svarar! Det finns också andra polemiska inslag i svaret av varierande finess och originalitet. Jag tar dem närmast som utslag av att man numera på departementet inte alltid förmår skilja mellan utbildningsdepartementets och den socialdemokratiska partiapparatens uppgifter. Så till sakfrågorna. Jag har ställt min fråga till utbildningsministern mot bakgrund av de återkommande rapporterna om otillräckliga förkunskaper hos dem som påbörjar studier vid universitet och högskolor. I den sammanställning över utbildningssituationen vid de filosofiska fakulteterna, som upprättas varje år, har frågan tagits upp gång efter annan. Stockholms universitet t.ex. redovisar i sin rapport avseende läsåret 1971/72 att en uppföljning av en årgång nybörjare i matematik ger vid handen att ”förkunskaperna i matematik uppfattas som otillfredsställande av huvuddelen elever som kommer från ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller allmän gymnasielinje och även av många studerande som kommer från naturvetenskapliga gymnasielinjer”. I motsvarande rapport från Lunds universitet framhåller de beteendevetenskapliga institutionerna att ”de studerandes reella kunskaper i engelska, matematik och statistik är klart otillräckliga och bereder många och stora undervisningsproblem”. Studiesituationen i moderna språk har länge varit bekymmersam och tidigare också varit föremål för debatt i riksdagen. Av UKÄ:s rapport om studieresultaten vid de filosofiska fakulteterna läsåret 1971/72 framgår att andelen studerande i moderna språk som klarar 40 poäng på två terminer är mycket låg i såväl engelska, tyska som franska. I extrema fall rör det sig om mindre än 10 procent. Att otillräckliga förkunskaper är orsaken till denna otillfredsställande situation förefaller alla berörda vara överens om. Men otillräckliga språkkunskaper är inte bara ett problem i språkämnena. I de flesta andra ämnen förekommer utländsk kurslitteratur, företrädesvis engelskspråkig. Möjligheterna att använda sådan litteratur har emellertid blivit alltmer begränsade helt enkelt därför att eleverna inte behärskar engelska i tillräcklig utsträckning. Ett diagnostiskt prov av dem som höstterminen 1971 skrev in sig vid Umeå universitet visade att knappt hälften av de ord som ingick i provet och som ansågs tillhöra grundskolans ordförråd klarades av 50 procent av eleverna. Undersökningsledaren drar själv slutsatsen att ”de studerande som kommer till universitetet med betyget 2 eller lägre i engelska kan i regel inte förväntas ha förmåga att läsa engelsk facklitteratur med behållning. Det är här inte bara fråga om initialsvårigheter av den sort som möter alla — problem med fackterminologin. Den bristfälliga kunskapen beträffande vanliga ord är ett mera definitivt hinder. Detsamma gäller med säkerhet också de studerande som har betyget 3.” Bristerna i matematikkunskaper drabbar inte bara matematikundervisningen vid universiteten. De håller alltmer på att skapa en flaskhals i den tekniska undervisningen.

Utbildningsministern försöker i sitt svar antyda att kritiken är oberättigad samtidigt som han erkänner att det finns vissa problem också i den nya skolan. Herr Carlsson påstår att delar av borgerligheten ägnar sig åt en svartmålning av det svenska skolsystemet. Tyvärr finns det kanske en del sådana inslag, men den oro som min interpellation ger uttryck för är betingad av det grundläggande medansvar för och den solidaritet med den svenska skolan som folkpartiet alltid varit berett att visa. Vi vill inte ha någon elitskola eller elitutbildning. Vi vill inte förändra de yttre ramarna och strukturerna för den nya skolan. Vi vill inte glorifiera ett äldre skolsystem. Däremot anser vi det alldeles ofrånkomligt att se den gamla skolan i sitt historiska sammanhang och erkänna att den trots sina många svagheter och sin uppenbara begränsning ändå väl fyllde sin funktion på utbildningsområdet. Statsrådet Carlsson tycks ha svårt att erkänna det. Det är också angeläget att medge att den nya skolan brottas med problem som det är nödvändigt att snabbt och resolut ta itu med. I sitt svar antyder utbildningsministern egentligen bara att han är medveten om att vissa problem existerar. Det är vidare nödvändigt att erkänna att den utomordentligt betydelsefulla breddning av den nya skolans rekrytering som vi gläds åt inte får leda till att vi slår oss till ro med det kvantitativa resultatet. Poängen med skolreformerna var ju inte att fler elever skulle få en längre utbildning utan att fler elever skulle få en bättre utbildning. Att man på socialdemokratiskt håll inte vill erkänna detta enkla faktum är bara att beklaga. Att det skulle vara mindre viktigt att kunna läsa, räkna, skriva och behärska främmande språk bara för att utbildningen omfattar fler, har jag svårt att förstå. Det är — som utbildningsministern framhåller i sitt svar — riktigt att man bör akta sig för direkta jämförelser mellan den nya och den gamla skolan, inte minst därför att målen breddats och förändrats. Men detta Nr 81 får inte undanskymma att det till stor del är skolan som har ansvaret för Måndagen den att eleverna har de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna 7 maj 1973 klara sig i yrkeslivet och i sociala sammanhang. Om vi inte ger skolan möjlighet att klara denna uppgift sviker vi de unga. Utan att kunna läsa, skriva och räkna, utan att behärska åtminstone ett främmande språk är de handikappade både vad gäller fortsatt utbildning och i sociala sammanhang. De som lämnar grundskolan utan att klara detta är i stort sett förutbestämda att bli vad låginkomstutredningen kallar ”politiskt fattiga”, socialt utanförstående. Mot den här bakgrunden är det nödvändigt att kräva att varje elev som lämnar grundskolan skall ha fått grundläggande färdigheter i åtminstone svenska, matematik och ett främmande språk. Vår omsorg om eleverna fordrar detta. För att uppnå detta kan det vara nödvändigt att satsa större resurser på just dessa elever. Både i grundskolan och i gymnasieskolan kan individualiserade studieprogram och homogena undervisningsgrupper visa sig vara nödvändiga i många fall. Årskursgränser måste då kunna brytas. Här är den avgörande svagheten i utbildningsministerns svar. Bristerna i förkunskaperna vid inträde vid universitet eller högskolor kan inte mötas bara genom hänvisning till förstärkningen av studieoch yrkesorienteringen i gymnasieskolan, arbetet inom SÖ och UKÄ med att revidera kursplanerna och ökade möjligheter till en fortlöpande utvärdering av skolans resultat. Alla dessa saker är bra — men det torde inte räcka för att ge förkunskaper som gör att utgångsnivån för universitetsoch högskolestudier kan hållas oförändrad. Anser utbildningsministern att den högre utbildningen skall starta från samma utgångsnivå som tidigare? Eller skall universitet och högskolor ta över den uppgift som gymnasiet tidigare fyllde på den här punkten?

Herr talman! Som utbildningsministern påpekar i sitt interpellationssvar har skolan under de senaste tio, femton åren genomgått stora förändringar. Mycket av vad som genomförts har varit bra. Jag vill slå fast detta, samtidigt som jag tackar för interpellationssvaret. Den viktigaste förbättringen är självfallet att så många fler nu har fått möjlighet att få en längre utbildning. Men, herr utbildningsminister, det är inte bara fråga om att lägga många skolår bakom sig, utan också om att kunna lägga stora kunskaper inom sig. Många föräldrar oroar sig över hur det i en del avseenden står till i skolan. Samma sak gäller lärarna. Oroande rapporter av det slaget är bakgrunden till min interpellation. Utbildningsministerns svar visar att han är arg över att man på sina håll vågar kritisera vissa sidor av skolpolitiken. Men hur rimmar den ilskna inställningen med alla de larmrapporter som kommer från håll, där man väl känner förhållandena inom skolan? Det är inte svårt, herr talman, att finna sådana rapporter som uttrycker stor oro över det problem som min 25 interpellation närmast gäller, nämligen den sjunkande kunskapsnivån inom utbildningen. Jag skall peka på ett antal sådana rapporter och göra det för att det verkligen skall stå klart att det inte är den ena eller den andra borgerliga politikern, som i någon sorts illvilligt syfte ägnar sig åt en svartmålning såsom utbildningsministern i sitt interpellationssvar vill försöka få oss att tro. Den s.k. internationaliseringsutredningen, som nyligen framlagt sitt betänkande, har understrukit behovet av gedigna språkkunskaper men har också visat att det blivit svårare att vid universitet och högskolor anvisa utländsk litteratur helt enkelt på grund av studenternas bristande språkkunskaper. ”Litteraturen i skolan” heter en utredning, som nyligen lagts fram.

Universitetskanslern har bett en arbetsgrupp utreda situationen vad beträffar matematiken vid våra tekniska högskolor. Denna arbetsgrupp har också i dagarna lagt fram sina synpunkter. Man konstaterar där att var femte blivande civilingenjör i dag saknar grundskolekunskap i matematik. Prov som man haft runt om med nyantagna teknologer ”visar dåligt resultat på flera uppgifter av elementär karaktär — — —. Detta är klart otillfredsställande ur de tekniska högskolornas synpunkt.” För att ta ytterligare en källa, ur vilken man kan hämta synpunkter på situationen inom utbildningen, kan jag nämna gymnasieinspektörernas rapporter. Ett antal gymnasieinspektörer har varit djärva nog att anlägga synnerligen kritiska synpunkter. Utbildningsnämndernas rapporter till universitetskanslern är en annan källa till information, om man vill ha klart för sig hur läget är. Jag upprepar att vad jag nu gör, herr utbildningsminister, inte är en illvillig borgerlig politikers försök att komma åt Er av några personliga skäl, utan vad jag gör är att jag citerar offentligt material. Om man vill bemöta detta går det inte att slingra sig och säga att det är bara ett ofog att stå och kritisera. För att ta en annan officiell källa så låt oss titta på vad statens råd för samhällsforskning sade i sin petita i höstas. Man talar om ”sjunkande kvalitet i såväl grundutbildning, forskarutbildning som forskning”. Och, säger rådets ordförande professor Segerstedt i en intervju i Svenska Dagbladet, ”rådet bygger sin uppfattning på rapporter som det fått in från institutionschefer som verkligen känner sina studerande och deras arbetsbetingelser. Tendensen är entydig.” Entydig!

Det uttalandet var av samma kaliber som dem jag citerar här. Jag behöver inte upprepa det.

Jag är själv förvånad, det måste jag erkänna, men man måste ju tro vad man ser. Till detta kommer nu den rapport som man lagt fram från skolöverstyrelsen och som, intressant nog, för ett annat språk — åtminstone vid den presskonferens som måste ha anordnats när rapporten överlämnades — än det språk utbildningsministern för i sitt interpellationssvar. Man talar i rapporten om de dåliga inre arbetsförhållandena i skolan. Man sade att orsaken till problemen är ”dåliga baskunskaper”. Det är ingen konst att förlänga denna lista, herr talman. Vi behöver bara dra oss till minnes de olika uppgifter som herr Wikström nyss lämnade och som såvitt jag förstår bekräftar den här bilden. Inför en sådan samstämmighet i bedömningen finner jag det, till skillnad från utbildningsministern, angeläget att fråga om allting verkligen är så bra som man skulle kunna tycka om man bara isolerat läste det interpellationssvar som vi fick oss föredraget för en stund sedan. Framför allt är det ju anmärkningsvärt att t.o.m. skolöverstyrelsen sent omsider erkänner att här finns allvarliga problem för landets ungdom. Med sitt förnekande av fakta och med sina fördömelser över dem som ställer frågor kommer utbildningsministern i en märkvärdig dager. Det är intressant att granska vad utbildningsministern egentligen har för försvarsargument. Herr Carlssons första försvarslinje är uppenbarligen den att förneka meningsmotståndarna rätten till kritik. Det är allvarligt. Vi, dvs. ”delar av borgerligeheten”, som det står i interpellationssvaret, skulle genom att tala om vantrivsel i skolor och andra missförhållanden syfta till att skada skolan. Det är det intryck som utbildningsministern vill förmedla. Som ett indirekt stöd för den tanken anför han det citat ur Lärartidningen för den 29 januari i år, som herr Wikström för en stund sedan kritiserade. Jag håller med herr Wikström om att citatet ur den ledaren knappast är representativt för vad Lärartidningen i övrigt skriver. Jag antar att utbildningsministern inte bara har läst Lärartidningen den 29 januari utan att han följer med litet noggrannare än så. Jag tror att tidningens chefredaktör själv kan vitsorda att det citat som herr Carlsson anförde icke är representativt. Han kanske t.o.m., som sagt, själv får tillfälle att göra det nästa år här i riksdagen eftersom hon ju står upptagen på samma riksdagslista som herr Carlsson. Mera representativt för vad Lärartidningen brukar skriva är vad som framhålls i det senaste numret, nr 18—19 av den 30 april, där det på s. 18 heter: ”Det är svårt att räkna alla de gånger som lärare denna vår larmat om skolans svårigheter med undervisningen, men det är under alla förhållanden ovanligt många. Upprop om ”krafttag mot ”disciplinupplösningen” cirkulerar numera snart sagt överallt i landets skolor.” Tänk om utbildningsministern hade anfört det citatet i stället! Det gör, herr talman, ett underligt intryck då utbildningsministern påstår, att det bara är någon storts ”borgerlig svartmålning” när skolan för närvarande kritiseras. Intrycket blir som sagt ännu underligare när man ser att skolöverstyrelsen själv talar om ”skolk, oro och vantrivsel, bristande baskunskaper”. Om det är så att kritiken av skolan förvärrar läget inom denna då, herr utbildningsminister, faller ansvaret dubbelt så tungt på Er, som har gjort så litet för att undanröja grunden för denna kritik. Herr Carlssons nästa försvarslinje är att de som framför synpunkter innebärande att skolan behöver och kan förbättras i själva verket är personer som grälar på lärarna. Nej, det vill jag verkligen skarpt ta avstånd från. Det är inte alls på det viset, herr utbildningsminister, utan de som framför synpunkter av den typ som jag gör i detta inlägg vänder sig mot en inte i alla men i väsentliga delar misslyckad socialdemokratisk skolpolitik. Jag känner väl igen argumentet att den som kritiserar så att säga inte vänder sig mot regeringen utan mot de lärare och de tjänstemän det är fråga om. Det var ett debattknep som dåvarande industriministern Wickman med förkärlek använde. När man kritiserade vad som hände inom näringspolitiken hette det alltid att det var rysligt att göra det, eftersom det var detsamma som att kritisera dem som var verksamma ute i företagen. Men så är det inte, utan det gäller i detta fall en kritik av utbildningspolitiken. Jag tror för min del att trots de mycket svåra villkor som utbildningspolitiken i vissa avseenden kommit att innebära för lärarna gör dessa ett förvånansvärt fint arbete. Om någon kritiserat lärarna är det väl för övrigt det ena eller det andra socialdemokratiska statsrådet. Har jag fel, herr talman, om jag erinrar om att statsrådet Alva Myrdal för några år sedan sade, att den nya skolan inte kunde bli riktigt bra förrän man blivit av med de lärare som tillhörde det tidigare skoisystemet? Ganska länge var det så att vissa socialdemokrater antydde att om något brast inom skolan berodde det på att lärarna inte var tillräckligt bra. Utbildningsministerns tredje försvarslinje är att det inte är möjligt att göra jämförelser beträffande utbildningskvalitet förr och nu, eftersom man i den nya skolan tar in så många fler elever. Han menar att de genomsnittliga studieresultaten då måste sjunka. Jag är beredd att erkänna att det kan ligga något i denna tanke. Men på vissa håll i landet har undersökningar visat att intagningsprocenten till gymnasiets treåriga linjer faktiskt inte ökat under de senaste tio åren utan har under denna tid motsvarat ungefär en tredjedel av ungdomarna. Trots oförändrad intagningsprocent har kunskapsstandarden även där minskat. Det finns en synpunkt till, som gör att utbildningsministerns argument att kvaliteten måste sjunka när det blir fler elever i skolan är egendomligt. Utbildningsministern framför i andra sammanhang med glädje en som jag tycker riktig tanke.

Var finns logiken där, herr utbildningsminister? Sedan har vi en fjärde försvarslinje, nämligen att förneka att det faktiskt har skett någon nedgång när det gäller studieresultaten i genomsnitt. Utbildningsministern anför som stöd för den uppfattningen att vi står oss väl vid internationella jämförelser. Det förefaller mig dock som om utbildningsministern här överdriver något. Matematikundersökningen placerade oss i topp, sade herr Carlsson i Uppsala, men det var faktiskt inte riktigt rätt. Det är möjligt att UNT:s referat var dåligt, men även interpellationssvaret andas en känsla av att de internationella jämförelserna slår benen av kritiken. Nej, med matematikundersökningen var det väl på det viset att elever i grundskolan kom i botten vid den internationella jämförelsen medan elever i gymnasiet kom relativt högt. Men eleverna i gymnasiet vid den tidpunkt när undersökningen gjordes var elever från ett skolsystem som herr Carlsson ännu inte hade ingripit så djupt i. Vi får om några veckor höra hur det är med den nya etappen av den internationella jämförelsen, som den här gången gäller naturorienterade ämnen och läsförståelse. Det har stått en del i tidningarna om det som skulle ge vid handen att här skulle det bli för oss synnerligen glädjande resultat, men såvitt jag har förstått — det har ju varit olika föredragningar i den frågan i utbildningsutskottet osv. — är resultatet något mera blandat än det som har antytts i tidningarna. Men det kanske vi skall låta bli att debattera för närvarande, eftersom vi tyvärr inte har grundmaterialet. Det är en sak till, herr talman, som jag gärna skulle vilja påminna om när det gäller internationella jämförelser. Det förefaller på något sätt som om herr Carlsson var alldeles nöjd om vi kommer någonstans i mitten vid sådana undersökningar. Men här har vi ett land som ligger i topp i många avseenden, bl.a. ekonomiskt. Skall vi hävda den positionen, får vi allt lov att se till att vi har ett utbildningsväsende som gör att vi på det hela taget är bäst. Annars kommer vi gradvis att falla tillbaka. Man kan inte slå sig till ro med att vi ligger ungefär mitt i. Det är precis samma sak som när det gäller det mera renodlat ekonomiska området. Skall vi försvara den belägenhet som vi har såsom det land i Europa som har den högsta inkomsten per huvud, då får vi också se till att vi år från år investerar i kronor räknat mer än andra länder. Om vi bara investerar ungefär lika mycket som de andra, kommer vi ohjälpligt att halka tillbaka till någon sorts mittläge så småningom. Det är möjligt att det på det ena eller andra hållet finns någon sorts tendens till att inte vilja erkänna de här fakta, som jag har försökt återge, och göra gällande att det inte har inträffat några sådana förändringar som både jag och herr Wikström har talat om när det gäller nivån på kunskaperna. Man blir ju förvånad när man läser i professor Bo Björkmans nyutkomna bok att han har varit gymnasieinspektör, men så var han ganska kritisk i sina synpunkter och sedan blev hans uppdrag inte förnyat. Man blir också förvånad när man ser professor Jan Hult hoppa av från arbetsgruppen för matematikstudier, efter det att universitetskanslersämbetet har bett honom ändra rapporten i, som Hult tydligen menar, en riktning som skulle innebära något slags frisering av de faktiska resultaten. Den sista försvarslinjen, herr talman, för utbildningsministern är den, som det sägs i interpellationssvaret, att skolan skall ”inte bara förmedla kunskaper om omvärlden utan också förbereda eleven för rollen som en medborgare och yrkesman i ett demokratiskt samhälle”. Det är en utmärkt målsättning. Men då är frågan: Har denna målsättning förverkligats? Har den förverkligats i en sådan grad att de fördelar som därav skulle följa kan ursäkta en eventuell sänkning i kunskapsnivåerna? För att besvara den viktiga frågan får vi påminna oss de allvarliga synpunkter på ”skolk, oro och vantrivsel” som skolöverstyrelsens egen arbetsgrupp har framfört. Den miljö som man där har velat beskriva kan inte, såvitt jag förstår, vara den bästa för att utbilda någon till rollen som medborgare. Vi kan också dra oss till minnes den undersökning som Lärarförbundet gjorde 1971 av lärarnas arbetssituation — en undersökning som verkligen gav nedslående resultat, såsom står att finna i Lärartidningen nr 19—20 för år 1971. Och vi kan påminna oss att lärarna i Kalmar nyligen har slagit larm om vad de enligt tidningarna kallar de totalt olidliga arbetsförhållandena vid skolorna i kommunen. Om det är på det här viset, herr talman, undrar man verkligen om skolan har lyckats så väl att fullfölja sina andra syften att utbildningsministern i resonemangen om den nya skolan ständigt kan anföra detta till någon sorts försvar för vad som händer. Låt oss också begrunda ett annat mål som har utsagts för skolan, nämligen att vara jämlikhetsskapande. Att så många fler har fått chansen till en utbildning är bra av rättviseskäl. Men inriktningen av utbildningspolitiken i andra avseenden har försvårat för dem som kommer från en ur studiesynpunkt mindre inspirerande miljö. Genom att urvattna kraven i skolan och genom att minska skolans roll som kunskapsförmedlare har man uppenbarligen tänkt sig att göra det lättare för dem som haft ett svårare utgångsläge att hävda sig. Men konsekvenserna, herr talman, har antagligen blivit de omvända. När skolan minskat sin roll som kunskapsförmedlare har hemmen och familjerna blivit mera betydelsefulla. I min interpellation citerade jag ur Sven Delblancs senaste bok, ett argument som utbildningsministern icke har tagit upp i sitt interpellationssvar. Därför skall jag upprepa detta citat, för det stämmer precis med vad jag har gått omkring och tyckt och vad jag har gjort gällande här tidigare. Så här skriver Sven Delblanc: ”Skolans utbildningskapacitet har sjunkit medan det bildade och privilegierade hemmets utbildningskapacitet är densamma som förut. — — — Det är min erfarenhet som praktiskt verkande pedagog, att det nya gymnasiet snarast haft effekter motsatta de som avsetts. De privilegierade har blivit än mer privilegierade.” Under rubriken ”Kunskap är makt! Glöm inte det mina vänner” i Gaudeamus, Stockholmsstudenternas tidning, för den 1 december 1972 skrev Jan Myrdal en artikel som upprepar den kritiken. Skoldirektören i Göteborg, Bertil Wijk, har gjort en undersökning inom sitt distrikt som bekräftar sådana här förmodanden. Det är min uppfattning, herr talman, att utbildningsministern tar alltför lätt på sitt uppdrag och på läget för närvarande. Det går inte att slå sig ner och säga att ”det i stort sett fungerar bra”, som utbildningsministern gör. Det går inte att hela tiden vagt hänvisa till den sittande s.k. SIA-utredningen. Det går inte därför att det inte rimmar med verkligheten. Om man lägger upp det på det här viset så blir verkligheten ens största fiende. Det är också det som skolöverstyrelsen uppenbarligen har upptäckt — att så här går det inte därför att verkligheten är en annan. Det går inte att bara säga att de som kritiserar är borgerliga svartmålare som längtansfullt ser tillbaka på någon sorts privilegieskola eller vill införa någon sorts elitskola, som herr Carlsson talar om. Det går inte att ha den inställningen, herr talman, därför att den skapar stora svårigheter, om inte för utbildningsministern så för dagens ungdom. Den ungdomen är bra, det ser man, men därför skall den också ha chansen att få bästa möjliga framtid genom en bättre utbildning. Det är viktigt även för vårt nationella oberoende att vi genom förstklassigt utbildningsväsende och högtstående forskning kan hävda oss. Den moderna världen är förvisso invecklad, och skall vi hantera oss själva med skicklighet i denna invecklade framtid så kommer vi att behöva ett utbildningsväsende som förmedlar gedigna kunskaper och leder långt i fråga om insikter via en framgångsrik forskning. Nåväl — på det här viset kan vi ju kritisera, och vi skall kritisera, för det är vår uppgift. Men vår uppgift är också att framlägga synpunkter på hur man skulle kunna åstadkomma förbättringar, och jag skall avsluta mitt inlägg med att göra det. Jag ber emellertid att få påpeka för utbildningsministern att vad jag här har att säga på några punkter har inte någonting att göra med den gamla skolan eller något sådant som herr Ingvar Carlsson tycker är murket. Det går alltså inte att bara komma tillbaka och avfärda detta med att jag svartmålar och längtar tillbaka till någonting. Det behövs först och främst mindre klasser än vi har för närvarande. Det kan vara en dyr reform isolerat sett, men vissa experiment antyder att så behöver det inte vara. Dessutom tror jag att även om det i sig självt skulle kosta pengar är det en riktig ambition, därför att det är en vällovlig satsning att göra för ungdomen. Man skall vidare inte bygga sådana här mastodontskolor som Er utbildningspolitik har inneburit. Man måste också föra en politik som klart markerar att skolan är en arbetsplats. Den teoretisering som har drivits långt i utbildningen i grundskolan har antagligen varit till skada — att döma t.ex. av Gävlelärarnas synpunkter, som har framkommit i debatten nyligen. De kompetenskrav som ställs vid högre utbildning får inte vara sådana att de lurar dem som ger sig in på utbildningen att tro att det är på något sätt enkelt att bli civilingenjör, om man har låt mig säga en tvåa i matematik. Betygssystemet måste vara rättvisande. Den exercis fram och tillbaka som Ni bedrivit i betygsfrågan de senaste åren är rent bedrövlig. Det måste vara läroplaner som bättre överensstämmer med det möjliga.

Att det är helt orealistiskt visas av litteraturutredningen, som jag började med att citera. Och denna lärare avslutar sitt inlägg med att säga: ”Detta skall alltså språklärarna syssla med när eleverna inte kan stava enkla svenska ord! Gud bevare avnämarna — — —”. Ytterligare en punkt i ett sådant här förbättringsprogram är att man måste ha en lärarutbildning som inte urvattnar skolan för framtiden. Därför uppfattar jag det som allvarligt att Ni så snabbt förkastat de synpunkter som har framförts av de här språklärargrupperna — dessa synpunkter har Ni ju mer eller mindre refuserat. Det behövs också en bättre planering i samband med ändringar i utbildningssystemet, så att t.ex. läroböcker hinner fram i tid. Över huvud taget tror jag att det inte är nödvändigt med så mycket ändringar som Ni hela tiden håller på med — åtminstone inte ändringar fram och tillbaka. : Och, herr talman, det fordras också en utbildningsminister som är intresserad av att lyssna till lärarna, en utbildningsminister som är intresserad av att försöka förbättra kvaliteten på utbildningen.

Herr talman! Bland de många problem i svensk skola som tilldragit sig stor uppmärksamhet under de senaste åren har frågan om språkstudierna intagit en särställning. Det finns flera skäl till detta. Behovet av språkkunskaper är odiskutabelt, samtidigt som brister upptäcks lättare än i t.ex. orienteringsämnena. Dåliga språkkunskaper, t.ex. svårighet att läsa engelsk kurslitteratur, leder naturligt nog till besvärligheter i fortsatta studier. I en alltmer internationaliserad värld kräver kontakter och kommunikation goda språkkunskaper, och förväntningarna på den nya skolan har också varit stora i vad avser de ungas språkutbildning. Om man går igenom de dokument som belyser reformeringen av gymnasiet i mitten av 1960-talet finner man klara belägg för den vikt som lagts vid en god språkutbildning. ”Vårt land är i starkt behov av kontakter över språkgränserna. Betydelsen av de moderna språken framgår med stor tydlighet i de olika avnämarundersökningarna”, framhöll 1960 års gymnasieutredning, till vilken inom parentes sagt förre utbildningsministern och nuvarande statsministern hörde. I proposition till 1964 års riksdag framhöll dåvarande ecklesiastikministern Ragnar Edenman att varje gymnasieutbildad borde ha goda kunskaper i engelska, jämförelsevis goda kunskaper i tyska eller i franska samt därtill tre års studier i ett tredje språk. En del avsteg från den målsättningen måste dock göras på vissa linjer. Det särskilda utskott som behandlade gymnasiepropositionen instämde i ”vad som från olika håll anförts om vikten av att genomgång av gymnasiet ger gedigna kunskaper i de mest användbara språken”, men tillfogade att det inom forskning, utvecklingsarbete och näringsliv finns ”ett växande behov av personer med kunskaper även i andra moderna språk än engelska, tyska och franska”. Samtidigt som statsmakterna samfällt påtalade vikten av goda språkfärdigheter i främmande språk skedde en nyorientering i metodiskt avseende både i grundskolan och i gymnasiet. Direktmetoden skulle vara det nya revolutionerande greppet. Lektionerna skulle genomföras helt på det främmande språket. Grammatiken försvann mer eller mindre helt. Tvåspråkiga ordlistor fördömdes som föråldrade. Denna nyordning ledde i slutet av 1960-talet till en stor språkstrid. Den bestod till en början i en intern språkpedagogisk debatt, som främst gällde skolöverstyrelsens rekommendationer och fortbildningsverksamhet. Denna interna metoddebatt vidgades emellertid och blev en skolpolitisk fråga av större räckvidd. Resultatet tycks sent omsider ha blivit att sunt förnuft och måtta avgick med segern, eller uttryckt i andra termer: den extrema direktmetoden har fått vika för den s.k. insiktsmetoden, grammatiken har tagits till heders på nytt och de tvåspråkiga ordlistorna har åter blivit accepterade. Allt detta är gott och väl. Det visar att man skall vara på sin vakt gentemot diverse modeuppfattningar som anammas alltför snabbt och kritiklöst i förment progressiva kretsar och som nära nog terroriserar en lojal lärarkår — en ytterst lojal lärarkår, det skall utbildningsministern ha i minnet. Det visar också att det ibland kan löna sig att bråka en smula. Det problem som jag har tagit upp i min interpellation gäller en helt annan sak, nämligen det organisatoriska kaos som har blivit resultatet av det system som nu tillämpas på gymnasieskolans treoch fyraåriga linjer med fritt val av C-språk samt ett successivt bortval av B och C-språk. Vi har därigenom fått ett ytterst brokigt mönster av språkstudier. Detta betingas delvis av det fria valet av B-språk i grundskolan men förstärks ytterligare genom det fria valet av C-språk. Olägenheterna är uppenbara. Eleverna får tvåoch ofta endast ettåriga studiekurser. Det blir utomordentligt svårt att lägga ett schema utan alltför mycket håltimmar. Det blir nödvändigt att slå ihop rester av undervisningsgrupper och genomföra samläsning i heterogena grupper. Elever från olika linjer med både olika timtal och olika studieinriktning tvingas läsa tillsammans. Frånvaron blir ofta stor genom att elever från olika linjer har olika tider för skrivningar i andra ämnen samt koncentrationsdagar. En annan effekt blir onödigt många lärarbyten. Det kan i många fall inträffa att en elev under sina tre gymnasieår har olika lärare varje läsår i ett och samma språk, och det inträffar också att en och samma elev har två lärare i ett språk under ett och samma läsår. Detta sammanförande av elever från skilda linjer och med olika grader av språkfärdighet är högst olyckligt ur pedagogisk synvinkel. Låt mig ta ett autentiskt exempel från en skola under innevarande läsår. En grupp i franska har 17 elever från olika linjer. Alla 17 läser 2 timmar gemensamt, 13 läser därtill ytterligare 1 timme, nio elever ännu 1 timme samt fyra elever dessutom en separat timme. Att detta leder till olyckliga schematekniska kombinationer är lätt att förstå, och att det skapar undervisningsproblem kan också var och en förstå. En erfaren skolledare — och därtill framstående språkman — har påtalat olägenheterna med de mycket heterogena grupperna. Han säger: ”Den blyga och osäkra eleven skall lockas ur sin tystnad, den talföra och dominanta inte få alla repliker. Den språkligt obegåvade eleven skall inte behöva få sina hämningar förstärkta av den språkbegåvades ordflöde.” Till detta kommer de olika studiemålen, t.ex. affärskorrespondens på den ekonomiska linjen. Ännu ett vittnesmål från skolans vardag, även det av en erfaren skolledare. I en skrivelse till skolöverstyrelsen heter det: ”Varje gång jag har att göra upp en plan för lärarnas tjänstgöring för nästföljande läsår tvingas jag på grund av läroplanens bestämmelser och det som här kallas frihet till bortval” att slå ihop avdelningar och t.o.m. någon gång att låta två lärare undervisa samma elever i språk. Jag upplever det varje gång som yrkesmässigt pinsamt att utöver det normala av läroplanen tvingas verkställa lärarbyten. Jag betraktar sådana lärarbyten som särskilt olyckliga i moderna språk, då jag tror att språkundervisningen är beroende av de rimliga språknyanser, som måste finnas hos den enskilde läraren, och av den ömsesidiga anpassningen mellan lärare och elever. Jag har också många gånger mött stor tvekan från elever vid ”bortvalet”. Vi vet inte vilket språk som lämpligtvis bör läggas ned. Ofta synes deras val vara grundat på tillfälligheter och nycker. Ibland väljer eleverna lärare och ibland väljer de av betygstaktiska skäl.” Det var de här problemen som låg bakom den interpellation som jag framställde på riksdagens första dag. Utbildningsministern har av någon anledning valt att koppla samman frågan om organiserandet av språkstudierna i gymnasieskolan med mera allmänna frågor om kvaliteten i skolan. Jag skall emellertid inte låta mig provoceras till en allmän debatt om kvalitetsfrågor i fråga om språkstudier, även om det finns åtskilligt material som skulle kunna belysa de frågorna, bl.a. det betänkande som UKÄ:s internationaliseringsutredning framlagt och som har berörts här tidigare. Vilket samband frågan om språkprogrammen i gymnasieskolan har med den moderna matematikundervisningen i grundskolan är än svårare att förstå. Frågan om vilken omfattning studiet av de olika B och C-språken har i gymnasieskolan har blivit ofullständigt belyst i interpellationssvaret. Uppgifterna är därtill inte alls aktuella, de gäller läsåret 1970 71. Efter ett år var det 8 700 kvar och efter ytterligare ett år 2 700. För tyskans del var siffrorna 6 000, 4 500 respektive 1 300. Av de 5 400 elever som valde spanska fanns det efter ett år 3 300 kvar och efter två år 1 100. 1 300 elever började läsa ryska i årskurs 1. Av dessa fullföljde 800 studierna i årskurs 2 och 400 i årskurs 3. Om man summerar dessa tal finner man att ungefär 10 000 elever — drygt en tredjedel av alla — läste sitt nybörjarspråk endast ett år. Ca 17 400 läste i två år och endast 5 600 — eller ca 20 procent — läste språket i fråga i tre år. Jag har tidigare påtalat de ytterligt besvärande komplikationer detta successiva bortval leder till i vad gäller det inre arbetet ur rent pedagogisk synvinkel. Det är ett problem som borde undersökas bättre och ges en pedagogiskt försvarlig lösning. Ett annat gäller den grundläggande frågan om i vilken utsträckning det är meningsfullt att anordna ettåriga studiekurser i nybörjarspråk. Den mycket viktiga frågan berördes inte alls i interpellationssvaret. Jag vill nu fråga utbildningsministern om han är beredd att åstadkomma en samlad översyn av språkstudierna i gymnasieskolan för att råda bot på de missförhållanden som råder och för att stärka språkstudiernas ställning. Av särskilt intresse är därvid just C-språkens ställning. Som jag nyss sade skall jag inte ta upp någon språkdebatt utifrån allmänna kvalitetsaspekter, men eftersom statsrådet Carlsson fogat in min interpellation i ett större skolpolitiskt sammanhang och därvid lagt tonvikten på ett historiskt perspektiv skall jag inte helt avstå från en kommentar. Om man vill karakterisera ett drygt halvsekels socialdemokratisk skolpolitik kan man inte undgå att frapperas av det skarpa brott som inträffade i och med Ragnar Edenmans avgång som ecklesiastikminister år 1967. I raden av socialdemokratiska utbildningsministrar t.o.m. honom finner man personer med stor förtrogenhet med svenskt skoloch bildningsväsen, med ett levande och äkta folkbildningspatos och med en djup respekt för skolan som bildningsinstitution. Allt detta känner jag stor beundran för, och i allt väsentligt finner jag deras reformsträvanden riktiga och angelägna. Låt mig nämna Värner Rydén — mannen bakom 1918 års skolkommission — och Oscar Olsson eller, som han vanligen kallades, Olsson med skägget, som var ecklesiastikminister i flera regeringar under 1920-talet. Till de stora skolpolitikerna hör vidare Arthur Engberg, som ju var ecklesiastikminister under större delen av 1930-talet och som bl.a. satte sin prägel på 1933 års läroverksstadga och därmed en hel generations skolutbildning. Jag tänker vidare på Josef Weijne som ledde arbetet i 1946 års skolkommission och förberedde det viktiga skolbeslutet vid 1950 års riksdag, det beslut som blev början till slutet på det mer än sekelgamla parallellskolesystemet. Till sist vill jag också nämna Ragnar Edenman, som bar huvudansvaret för 1962 års grundskolereform och gymnasiereformen 1964. Jag vill gärna betyga att jag hyser den största respekt för dessa skolpolitiker, för det bildningspatos, den sociala rättfärdighetslidelse, den grundlighet och det allvar som präglade deras insatser. Det är inte möjligt att hysa samma respekt för de unga politiker som tagit över efter Ragnar Edenman. Bristande förtrogenhet med ett nytt arbetsfält är visserligen ett handikapp men det är en övergående sak — det kan ju också vara fördel att komma in i en verksamhet utan belastning i form av invanda och konventionella meningar och kunna se allt med nya, friska ögon. Men det jag saknat är levande och genuint intresse för skolan som bildningsanstalt, förmågan att inse vikten av grundliga kunskaper och färdigheter. Det som enligt min mening är det radikalt nya i svensk utbildningspolitik under Olof Palmes och Ingvar Carlssons ledning är den medvetna och programmatiska strävan att utnyttja skolan och skolpolitiken som ett instrument för att nå andra syften än de som är skolans egentliga, nämligen att bibringa eleverna goda kunskaper och färdigheter. Om Värner Rydén, Oscar Olsson, Arthur Engberg, Josef Weijne och Ragnar Edenman var skolpolitiker med tonvikt på ordets första del, så har Olof Palme och Ingvar Carlsson lagt tonvikten på den senare delen. Detta är, herr talman, den stora skillnaden. Och det har sannerligen inte varit till den svenska skolans bästa. Jag vill till sist upprepa min fråga: Är utbildningsministern beredd att åstadkomma en samlad översyn av språkstudierna i gymnasieskolan för att råda bot på de missförhållanden som råder och för att stärka språkstudiernas ställning?